Fru talman! Det här replikskiftet, Olof Johansson, visar på en tendens till att vi tycker ungefär lika. Om vi nu gör det, efterlyser jag nästa steg. Jag återkommer till en sak som jag nämnde tidigare: Är man överens om i stort sett allt, bör man gå in på detaljer och möjligen redovisa olika åsikter och analysera skälen därtill. Om vi nu kan konstatera att det är rimligt att industrin fortsätter att utvecklas -- järnframställning lär vi i Sverige nog hålla på med ett bra tag till -- undrar jag varför vi inte kan få en konstruktion när det gäller skatter och avgifter som bidrar till att denna teknik utvecklas snabbare, en skatt som skulle stimulera till att man inom industrin avstod från att använda kol som reduktionsmedel. Man skulle också kunna få till stånd ett samarbetsprojekt inom oljeindustrin för ett tillvaratagande. Sverige har ju trots allt en betydande raffinaderikapacitet. Varför kan man inte i hög grad anslå materiella resurser i stället för att bara komma med symboliska ord? Återigen vill jag påpeka att det handlar om 10 % av våra koldioxidutsläpp. Det är alltså inga små mängder som vi hanterar jämfört med vad vi diskuterar i andra sammanhang, exempelvis trafikens påverkan. Det är ett billigt sätt. Det är också mycket begripligt för svenska folket när man ser att man kan få snabba resultat bara genom att resurserna inriktas konkret på klart avgränsade områden i industriproduktionen. På den punkten saknar jag ett svar från Olof

Fru talman! Jag kan instämma i att vi inte skall dra ner på vår ambition här hemma, Olof Johansson. Det är bra att det nu görs en sammankoppling med konkurrenskraften. Jag menar att vi för att uppnå en global miljöpåverkan måste hjälpa de länder som inte har kommit någon vart. De kan inte ta fram de produkter som vi kan ta fram, och vi kanske kan göra en mycket stor insats där. Man skall inte bara se på vårt lilla område -- det är futtigt att göra det -- utan man skall nog se det här miljöproblemet som ett världsproblem. Som jag nämnde i mitt huvudanförande, har de 140 olika överenskommelser som gjorts hittills egentligen inte haft så stor verkan på de ställen där behovet varit störst. Det som är sorgligt i dag är att det mest är industriländerna som har anammat de här sakerna. Jag tycker att vi skulle kunna satsa mer på att hjälpa de länder som har större behov på detta område.
Fru talman! Jag vill påminna om att vi sedan cirka fem år tillbaka har ett miljömål i biståndspolitiken. Jag hoppas att Max Montalvo är medveten om det. Det är självklart att det just handlar om att bistå de länder som inte kan klara detta själva med lagom teknik. Det finns en annan förutsättning, som i synnerhet är ett problem i Östeuropa. Det är att energin där har varit så lågt prissatt att den nästan har varit en fri nyttighet. Om man då inte har någon press på sig att spara och hushålla, blir det slöseri. Det är precis det som vi har sett där. Om det skall bli effektivitet räcker det inte bara med att gå in med punktinsatser eller ens systemförändringar, dvs. att byta olja mot t.ex. förnybara energikällor. Det handlar också om att prissätta energin på ett sådant sätt att man inte både slösar och har brist när det blir kallt. Den situationen gäller tyvärr i flera av våra grannländer på andra sidan Östersjön. Därför måste vi också påverka deras sätt att bygga upp sina energisystem framöver, och det försöker vi göra.

Fru talman! Det har varit en stillsam debatt. Låt mig återgälda Berndt Ekholms vänlighet mot miljöministern och säga att jag tyckte att han också höll en sympatisk ton i sitt anförande. Det hindrar inte att vi i många avseenden ändå har betydande meningsskiljaktigheter på en rad områden i det vi nu debatterar. Framför allt kanske vi har anledning att titta litet på historieskrivningen, som Berndt Under Riokonferensen för snart ett år sedan var klimatkonventionen, som riksdagen nu föreslås godkänna, en av de verkligt stora frågorna. I själva verket har klimatfrågan, alltsedan Brundtlandkommissionen avgav sin rapport om miljö och utveckling i början av 1987, varit på topp bland miljöfrågor. Det är med all rätt. Även om den vetenskapliga bevisningen inte är 100-procentig när det gäller de risker som ligger framför oss, är perspektivet så hotande att åtgärder redan nu är av största vikt. Det var också denna insikt som låg bakom riksdagens beslut 1988, på förslag av Centerpartiet och Moderata samlingspartiet, att vi som första parlament i världen skulle ha målsättningen att koldioxidutsläppen skulle vara oförändrade framöver. Om man använder 1987 som referensår, hade vi till 1991 minskat våra koldioxidutsläpp med 12 %. Vi har alltså väl levt upp till den målsättning som riksdagen då lade fast. Det kan vara värt att notera, Berndt Ekholm, att Socialdemokraterna röstade emot förslaget om oförändrade koldioxidutsläpp 1988. Jag tycker att det bör nämnas i debatten att Socialdemokraterna vid den tiden inte var beredda att medverka till att riksdagen blev det första parlament som fattade detta beslut. Psykologiskt var det ett mycket viktigt beslut, därför att det kom direkt efter Brundtlandkommissionens rapport. Det var en markering att ett nationellt parlament kunde fatta beslutet, trots att frågan inte hade debatterats internationellt annat än inom kommissionens ram. Det är också viktigt att påminna om att Birgitta Dahl, som var miljöminister på den tiden, kallade beslutet om oförändrade koldioxidutsläpp för tokigt. Hennes karakteristik av vad riksdagen då gjorde var minsann färgad av ganska svavelosande epitet. Hon tog alltid fram den stora trafikökningen som ett argument för omöjligheten att leva upp till riksdagens fastlagda målsättning. Det är inget tvivel om att hon har många ekon bland socialdemokrater i dag. I propositionen finns en utmärkt sammanfattning av koldioxidutsläppen för olika sektorer från 1970 till 1991. Man kan där konstatera att våra sammanlagda koldioxidutsläpp har minskat med över 40 % under den perioden. I propositionen ges också förklaringen till denna positiva utveckling. Jag citerar: ''Utsläppsminskningen kan till en del ses som en konsekvens av höjda oljepriser och ökad effektivisering och energibesparing. Besparingarna inom bostäder/service har dock i stort sett motverkats av att nya hus byggts. Den avgörande förklaringen till nedgången i koldioxidutsläppen är övergång från olja till el och utbyggnad av kärnkraften som skedde mellan år 1976 och 1984. Andra faktorer som påverkat utvecklingen är utbyggnaden av fjärrvärme och att den elproduktion med oljeeldade kondenskraftverk som fanns under 1970-talet i stort sett ersatts av kärnkraft.'' Det mest intressanta kanske ändå är att från sektorn samfärdsel -- just det område som Birgitta Dahl nästan alltid tog upp i sina debatter -- har koldioxidutsläppen minskat med 2 % efter riksdagsbeslutet 1991. Det stämmer inte alls med den vanliga uppfattning om vad som har hänt på det här området som ofta torgförs. En av Birgitta Dahls älsklingstankar om bilismens ohämmade tillväxt är härmed fullständigt torpederad. Man kan fråga sig vad detta beror på. Jag är övertygad om att energieffektiviseringen på fordonssidan har väl balanserat trafikökningen. Bilindustrin anpassade sig snabbt till oljeprishöjningarna och till de signaler som utgick från Brundtlandkommissionens rapport. Jag tror att man redan då de första signalerna kom i början av 80-talet var beredd att vidta åtgärder, när det gällde teknisk utveckling, för att balansera trafikökningen. Det är i så fall inte första gången som den tekniska utvecklingen springer ifrån de politiska besluten. Det är glädjande att kunna konstatera detta. Det vittnar om den dynamik som ligger inbyggd i den fria marknadsekonomin. Ett annat exempel på den här dynamiken har vi i Volvos nya elhybridbil -- jag tror att den har nämnts i debatten vid ett par tillfällen. Den kan köras så att den ger nollutsläpp i känsliga områden och mycket låga utsläpp där sådana kan accepteras. Den kan ställas om för drift med biobränslen och alltså ge nollutsläpp vad gäller koldioxid. För ett par år sedan skulle denna bil ha betraktats som en hägring i det blå. De flesta var nog förvånade över att den kunde se dagens ljus så snabbt. Jag tror att förvåningen var stor även på Volvo. Förklaringen till att det kunde gå så snabbt ligger i en rad tekniska genombrott. Även om det kommer att dröja många år innan den är färdigutprovad pekar den definitivt mot den tidpunkt då miljöproblemen när det gäller personbilstrafiken i stort sett är lösta. Regeringen föreslår ju 9 miljoner kronor till forskning, utveckling och demonstration av el och hybridfordon. Det är en riktig och viktig satsning för att den utveckling som nu är på gång skall kunna säkerställas och påskyndas. Det är beklagligt att Socialdemokraterna reserverar sig mot det här anslaget. I själva verket är detta en mycket hoppfull utveckling. Den pekar mot möjligheten att klara av hotet mot miljön och ändå kunna bibehålla den rörlighet som vi har vant oss vid och som betyder så mycket för vårt välbefinnande. Även på lastbilssidan sker en positiv utveckling, om än i något långsammare tempo. Politikernas krav på lastbilarna ökar, och det finns all anledning att även hälsa det med tillfredsställelse. Det är också bra att regeringen nu anger en nationell strategi för koldioxidutsläppen från fossila bränslen. De skall år 2000 inte ligga högre än år 1990. Utskottet har dessutom tillåtit sig att göra ett tillägg när det gäller den här målsättningen, nämligen att koldioxidutsläppen efter år 2000 skall minskas. Det är en viktig och nödvändig markering. Båda dessa målsättningar bör vara möjliga att uppnå, bl.a. genom den satsning på biobränsle som nu sker runt om i vårt land. Satsningen stimuleras av den höjning av koldioxidskatten som gäller för fjärrvärme till alla förbrukare utom industrin. Man kan jämföra denna nya nationella målsättning med den som gällde under Socialdemokraternas regeringsinnehav. Då var målsättningen att Sverige i samarbete med EG och EFTA-länderna skulle få till stånd en stabilisering av de totala västeuropeiska koldioxidutsläppen och en utveckling av kostnadseffektiva styrmedel. Det var en vag och opreciserad målsättning, som väl speglade Socialdemokraternas låga ambition på det här området. Det var väl egentligen ett fullföljande av den kritik som man då vid alla tillfällen förde fram när det gällde det ursprungliga beslut som riksdagen fattade 1988. Regeringen anger också i klimatpropositionen att satsningar från svensk sida på att utveckla sänkor bör ses som kompletterande åtgärder till huvudinriktningen, nämligen att utsläppen av koldioxid skall minskas. Det är en riktig inriktning. Men det är viktigt att man gör en fortlöpande utvärdering av de här satsningarna för att se vad de har för koldioxidupptagande effekt, och det är viktigt att man noggrant registrerar detta så att det kan användas när man fastlägger ambitionsnivåer i framtiden. På samma sätt måste de medel som vi avsätter t.ex. Litauen, Polen och kanske i delar av Ryssland bedömas också med utgångspunkt i hur koldioxidutsläppen kan minskas. Det är rimligt att de insatser som vi gör i de här områdena också registreras och på något sätt kan ingå som en del i ett nationellt mål. Då kan dessa satsningar bli en integrerad del i en sammanhållen klimatstrategi. Därför är det viktigt att man noggrant har kontroll på vad de här satsningarna har för effekt i fråga om utsläppsminskningar. Man kan självfallet tänka sig att sätta utsläppsramar för bl.a. koldioxidutsläppen i Östersjöregionen. Det fordrar förhandlingar med berörda stater, men det kan mycket väl visa sig vara en framkomlig väg. Detta är markerat i en socialdemokratisk reservation, och utskottet har egentligen ingenting att erinra mot denna tanke men tar för givet att den kommer att finnas med i diskussionen. Men det är viktigt -- och det har också under debatten inskärpts -- att de åtgärder som vi vidtar är kostnadseffektiva, helt enkelt av den anledningen att det först är då som miljöpolitiken får den stringens som behövs. Om pengarna används på rätt sätt innebär det också att det blir möjligt att göra ännu fler miljöinsatser. För att kunna få ett grepp om de medel som i dag anvisas över fyra huvudtitlar krävs det en kontinuerlig redovisning av miljösamarbetet med Östeuropa. det är -- som det har påpekats i debatten -- ganska svårt att få ett grepp över de här satsningarna. I betänkandet har vi därför skrivit in att vi förväntar oss en sådan första redovisning av regeringen under hösten 1993. Jag tror att det är viktigt att riksdagen på det sättet markerar att det är önskvärt att saker verkligen följs upp. Dessutom kan man konstatera att regeringen har tillsatt en särskild samordnare i sammanhanget, nämligen ambassadör Christer Sylvén. Han har från årsskiftet uppgiften att sammanställa och samordna de här insatserna. Det råder inget tvivel om att de medel som avsätts för insatser i de östeuropeiska länderna kan ge helt andra utsläppsminskningar än vad motsvarande medel satsade i Sverige skulle ge. Detta har påpekats under riksdagsdebatter sedan lång tid tillbaka, men nu är ju den här kunskapen omsatt i praktisk handling. Det är glädjande. Regeringens starka inriktning på detta område är en av de mest positiva inslagen i den samlade miljöpolitiken. Det är samtidigt självklart -- och det tror jag att man måste ha klart för sig -- att den här inriktningen kommer att möta bakslag här och var, helt enkelt därför att vi opererar i en miljö som vi inte är vana vid. En långvarig socialistisk samhällsordning har förvisso åstadkommit djupgående skador. Svårigheterna beskrivs ju bra i det bistra polska konstaterandet att det är lätt att göra en god fisksoppa av ett akvarium, men det är betydligt svårare att göra ett vackert akvarium av en fisksoppa. Detta ger mycket drastiskt en bild av vad det här handlar om. Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 19 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Nu kanske det finns anledning att ändra tonläget litet grand. År 1988 drev faktiskt Moderaterna de borgerliga partierna med sig i syfte att kärnkraften skulle bevaras. Det råder inget tvivel om att det var därför som man var så aktiv i den här frågan. Det är intressant att notera att man har fått ge med sig i den regeringsförklaring som kom 1991, och det borde man kanske dra vissa lärdomar av. Till saken hör faktiskt också att vi socialdemokrater inte alls argumenterar på det sättet som Ivar Virgin ger sken av. Det står i vår reservation från 1988 att socialdemokraterna i utskottet anslöt sig till förslaget i motion JoU30 om att regeringen skall klarlägga energianvändningens effekter på koldioxidhalten i atmosfären och utarbeta ett program för att minska utsläppen så att koldioxidbalans långsiktigt kan uppnås. Vidare står där att avvikelser från den långsiktiga inriktningen på kort sikt kan förekomma. Det senare gjorde att vi ville vara ärliga och sade att det inte alls var säkert att man kunde fastställa ett tak och sedan sänka det, utan att vi kunde få en uppgång under 1990-talet och sikta på 2000. Intressant är det att konstatera att precis den målsättning som Socialdemokraterna då ställde upp för är den som den borgerliga regeringen fortsätter att driva, inte det som man sade. Jag måste få fråga: Var finns era vackra ambitioner om 20 % minskning av koldioxidutsläppen till år 2005? Var finns de i regeringens material? Var finns verkligheten bakom det? Detta var vad ni drev i varje fall 1991 -- jag minns inte om ni drev frågan redan 1988. Det skulle jag bra gärna vilja ha besked om. Vi agerade realistiskt, precis på samma sätt som Olof Johansson försöker enligt sitt anförande: att inse att detta är en mycket komplicerad fråga. Men ni moderater har ett särskilt ansvar, för det är ni som har drivit på hårdast. Jag tycker att ni nu i regeringsställning lägger er. Jag skulle vilja veta varför ni gör det. Kan det möjligen vara så att Centern står i vägen för era ambitioner? Ivar Virgin var mycket aktiv i debatten 1991 och lanserade de moderatera idéerna om en minskning med 20 %. Han kritiserade oss socialdemokrater hårt för att vi inte var tillräckligt framåt i denna fråga. Skuggan måste nu falla -- det är faktiskt en skugga i dag -- över er nu när ni haft chans att i regeringsställning driva er energipolitik. Ni hade en chans i Rio att vara i frontlinjen, men ni tog den inte.
Herr talman! Min kritik mot Socialdemokraterna när det gäller beslutet 1988 kvarstår. Vid det tillfället hade det varit en ganska ringa uppoffring från Socialdemokraterna att gå med på det krav som ställdes på ett koldioxidtak. Utvecklingen har senare visat att kravet var mycket realistiskt. Det var välförankrat i verkligheten. Vi har varje år efter 1987 -- som ju är det rimliga basåret eftersom beslutet fattades i juni 1988 -- lyckats minska koldioxidutsläppen med 12 %. När vi ville höja ambitionsnivån och till år 2005 dra ner med 20 %, var utgångspunkten att vi redan hade lyckats att komma åtminstone halvvägs i den ambitionen, och detta på mycket kort tid, på fyra år. Vi tyckte att ambitionen att dra ner med 20 % från 1987 till 2005 var en rimlig målsättning. Denna målsättning hade dessutom internationell uppbackning. Det var i Torontokonferensen 1987 som tanken lanserades och som anammades av bl.a. dåvarande Västtyskland. Man gjorde olika fördelningar mellan östra och västra Tyskland. 25 % från 1987 till 2005, medan man i Östtyskland hade en högre ambitionsnivå, 35 % minskning. Vi har i regeringsförklaringen gjort vissa kompromisser -- där har Berndt Ekholm helt rätt. Jag ser inte dessa kompromisser som stående mot kravet på 20 % reduktion till år 2005. Jag tror att det är mycket möjligt att uppnå det målet. Det finns all anledning att ha det kravet i åtanke. Utskottet markerar dessutom med sin skrivning om att utsläppen efter 2000 skall minska en vilja åt det hållet. Att det sedan inte är uttryckt i procent är en annan sak. Där har självfallet vissa komprosmisser fått göras. Men Berndt Ekholm kan vara helt lugn, vår ambition ligger kvar i detta avseende.
Herr talman! Vi drar naturligtvis, precis som Jan Jennehag nämnde tidigare i debatten, åt samma håll. Det är avsevärt mycket enklare att komma framåt när vi gör det än när det är tvärtom, som i många andra frågor. Moderaterna har just i denna fråga gått ut så oerhört hårt. När de sedan får chansen i regeringsställning, blir det inte mycket av det hela. Vi valde i regeringsställning att inte göra så utan var försiktiga i denna fråga. Vi fick skäll från oppositionen, och i praktiken får vi det i dag också, för att vi gjorde det. Det är svårt att acceptera, därför att det är en verklighetsbeskrivning som är väldigt politiserad och som inte helt har med utvecklingen att göra. Jag tycker att Olof Johansson där mer höll sig till fakta. Vi kan naturligtvis diskutera om utgångsåret skall vara 1987 eller 1988; det var en strid. Det betyder väldigt mycket för sifferexercisen. Jag skall inte gå vidare där, för det är egentligen inte särskilt väsentligt. När det gäller trafiken, som Ivar Virgin var inne på i sitt huvudanförande, är det intressant att konstatera att regeringens politik fördjupar en lågkonjunktur, som i sin tur leder till att vi naturligtvis får en mindre trafikvolym än vi annars skulle ha haft. Det påverkar givetvis utsläppen, i det här fallet, positivt. Återigen till Moderaternas agerande. De drev mycket hårt på att införa en ganska hög koldioxidskatt. Om jag minns rätt var det 46 öre, eller i varje fall i närheten av det. När de kommer i regeringsställning medverkar de till att sänka skatten för industrin till 8 öre och höja den visserligen något för hushållen. Vi hade infört en skatt på 25 öre. Proklamationerna om den höga koldioxidskatten fanns för att vinna opinionsvinster i miljörörelsen och i andra sammanhang. När man sedan konfronteras med den bistra verkligheten, medverkar man i stället till att sänka koldioxidskatten. Låt oss vara överens om och erkänna att frågan om att begränsa växthusgaserna är svår. Den kräver gemensamma tag. Den kräver en intensiv debatt och diskussion på det internationella planet och en hög aktivitet, något som regeringen måste ta på sig, driva och just i det fallet gå steget före. Den kräver också, som den här propositionen är första steget till, någon form av nationell strategi, som måste fördjupas avsevärt om vi skall lyckas med vårt uppdrag att i praktiken rädda det här klotet till kommande generationer.
Herr talman! Debatten om koldioxidskatten har varit uppe tidigare. Jag vet inte om jag skall behöva upprepa Olof Johanssons förklaring. Skatten har faktiskt höjts avsevärt när det gäller förbrukare som inte är utsatta för stark konkurrens, nämligen industrisektorn, från 24 öre till 32 öre. Det är i varje fall en bra bit på väg mot det som vi tidigare angivit som målsättning. Det är också litet grand fråga om hur man definierar koldioxidskatten inom drivmedelsområdet. Med den höjd som energiskatterna har på det området är målet väl uppfyllt. Det är ju det område som framför allt och inte minst socialdemokraterna har tagit upp i debatten. Berndt Ekholm talade om USA i sitt inledningsanförande. Det är ändå glädjande att kunna konstatera att kongressen tydligen har röstat igenom de delar som har med energibeskattning att göra. Det var en viktig markering och ett viktigt beslut för en global medverkan till en harmonisering av koldioxidskatterna. Det finns dock gränser för hur långt ett land kan gå när det gäller höjning av dessa skatter och takten för höjningen.

Herr talman! Ivar Virgin sade att han tyckte att det var bra med en miljöklassning av tunga fordon. Det förvånar mig litet. De tunga fordonen belastades med en miljöskatt på 80 000 kr, samtidigt som de skulle miljöutrustas för att uppfylla kraven från den Nu ställer moderaterna upp på nya koldioxidskatter. Det här är visserligen ingen skattedebatt, men jag ställer mig ändå litet frågande. Är det så, att moderaterna ställer upp på skattehöjningar när det gäller behjärtansvärda områden men i andra fall kritiserar skattehöjningar? Jag tycker att det är en litet lustig konsekvens.
Herr talman! När frågan om miljöklassning av tunga fordon var uppe första gången, röstade vi emot det förslaget av det skäl som jag var inne på förut, nämligen att det gäller att harmonisera den här typen av skatter med andra länders skatter. Det förslag som då var aktuellt, men som sedan inte genomfördes, var inte rimligt i förhållande till konkurrensen från andra länder. Såvitt jag vet har vi alltid ålagt oss den restriktionen att göra den här bedömningen, vilken bl.a. gjordes när det gällde energibeskattningen för industrin förra året. Man måste göra anpassningar så, att det blir rimliga konkurrensvillkor för industrin. Det är en absolut nödvändighet, inte minst från miljösynpunkt. Om vi har en väl fungerande industri, är det möjligt att öka vår välfärd, och denna välfärd kommer delvis att kunna utnyttjas för miljösatsningar. Därför är upprätthållandet av konkurrenskraften inom industrin en utomordentligt viktig faktor.

Herr talman! Det finns frågor vilkas lösning utgör en förutsättning för att de flesta av de politikområden som vi dagligdags behandlar i riksdagen över huvud taget skall vara värda att ta sig an. Klimatfrågorna får nog räknas dit. Som relativt nybliven ledamot i jordbruksutskottet vill jag påminna om det ansvar vi har att sprida denna kunskap inom och utanför det här huset. Det är ganska självklart för dem som dagligen och stundligen arbetar med dessa frågor, men enligt min uppfattning skulle det inte skada med en litet rejälare miljödebatt i samhället. När jag har gått tillbaka till tidigare debatter om just klimatfrågor har även jag frapperats av Ivar Men när det gäller just den här frågan måste vi väl alla bli något av stålmän i kampen mot växthusgaserna. Jag skall i mitt anförande ägna mig något mindre åt internationella avtal och övergripande strategier. Det är alldeles självklart att en fråga av den här karaktären lätt hamnar på det internationella planet. Det internationella samarbetets betydelse är uppenbar för alla, men jag skall ändå försöka att konkretisera diskussionen till en mer nationell nivå. Jag börjar med att ta upp frågan om kodioxidutsläppen. Naturvårdsverket har föreslagit att energianvändningen i och koldioxidutsläppen från de industrier som gör av med särskilt mycket energi borde prövas vid tillståndsgivning enligt miljöskyddslagen. Det tycker också vi. Om den energiintensiva industrin beskattas så hårt att konsekvenserna blir att vi får importera produkter som framställts med sämre energihushållning och större utsläpp i andra delar av världen, gör man naturligtvis ingen miljövinst. Därvidlag instämmer jag med miljöministerns tidigare framförda åsikt. Men det finns också andra vägar att pröva, av vilka miljöskyddslagen är en väg. Vi har därför reserverat oss på den punkten. Det är bra att regeringen tillsätter en utredning som skall se över hur jord och skogsbruket kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. Det vore också bra om utskottet kunde ta ställning för den råvara som Sverige har unika möjligheter att utnyttja inför en ny energisituation, nämligen vår skog. Vi har nyligen diskuterat skogspolitik här i kammaren. Därför skall jag inte ta upp någon större debatt om denna. Jag hänvisar bara till vår möjlighet att i det här avseendet bli ett föregångsland med tanke på den kompetens, infrastruktur och den skogsvård som vi har. Skogen är en förnybar energiråvara. När kärnkraften skall avvecklas, vilket glädjande nog nu även Moderaterna ansluter sig till, kommer vi att behöva skogen. Men vedeldningen är inte helt utan problem. För att vara miljövänlig kräver den effektiv energianvändning och rening. Det finns i vårt land fler än 100 000 vedpannor som inte är miljögodkända. Dessa släpper årligen ut mer än 100 000 ton kolväten. Den småskaliga vedeldningen ger också upphov till andra utsläpp, såsom sot, tjära och metan. Om man ställer krav på en gräns för högsta tjärhalt, kan man uppnå att all nyinstallation sker med s.k. miljögodkända pannor och braskaminer. I det sammanhanget hade vi önskat en större aktivitet från utskottet. Herr talman! Oavsett vad vi anser om bilismens värde är den en av de största miljöbovarna i vårt nutida samhälle. Det kommer under lång tid framöver att förbli en av de viktigaste uppgifterna för oss som politiker att stimulera, begära och ibland tvinga fram bilar som ger allt mindre miljöpåverkan. En sänkt dieselskatt är i detta sammanhang inte någon bra signal. Ett av de ekonomiska styrmedel som står oss till buds är miljöklassning av fordon, som gäller fr.o.m. Vi vill nu att man skall förbereda införandet av en ny miljöklass, någonting som också förutskickades vid introduktionen av de nuvarande miljöklasserna. Det handlar alltså återigen om att vara framåtsyftande och stimulera tillkomsten av 2000-talets bilar. I betänkandet finns rubriken En strategi för 1900-talet inom transportsektorn. Jag förstår att det måste vara ett tryckfel; det skall nog vara 1990-talet. Men det är viktigt att vi fattar sådana beslut att ingen tror att vi utformar 1900 talets politik när det bör vara 2000-talets. Liksom flera andra i utskottet var jag i går kväll och beskådade en s.k. hybridbil. De framfusigaste av oss hade också möjlighet att provköra den. Efter den demonstrationen är min bestämda uppfattning att utvecklingskraften inom industrin är stor, och då menar jag inte bara inom bilindustrin. I en av de socialdemokratiska motionerna till detta betänkande tas med utgångspunkt i situationen i Västsverige upp en rad förslag till åtgärder för att man skall komma till rätta med försurningen av mark, vatten och skogar. Det kan tyckas ligga litet vid sidan av klimatfrågorna, där ju växthusgaserna är de väsentligaste, men utskottet har valt att behandla denna motion i det sammanhanget. Även där har vi avgett en reservation, som i huvudsak handlar om denna försurning. I förra veckan debatterade vi i denna riksdags miljöutskott riktlinjer för en kretsloppsanpassad utveckling. Då försökte vi socialdemokrater att få riksdagen att gå med på ett beslut som borde vara självklart i dag, nämligen beslutet om en avvecklingsplan för bly i bensin. Vi kan bara hoppas att ledamöterna, som nu har haft ytterligare en vecka på sig att tänka över saken, i dag är beredda att ansluta sig till oss i ett krav på regeringen om att nu ta fram en sådan avvecklingsplan. Herr talman! Sverige var först ut i världen med att sätta en definitiv gräns för freonerna. Ozonskiktet har inte blivit tjockare sedan dess. Tvärtom har larmrapporterna om att uttunningen fortsätter kommit ganska tätt under de senaste åren. Det är nu dags att ta ytterligare steg bort från de ozonnedbrytande utsläppen. Vi föreslår i en reservation en skatt på det som brukar kallas mjuka freoner, som förkortas HCFC. Den bör införas i enlighet med det förslag som har utarbetats av Jag vill därmed avsluta mitt anförande, herr talman, och yrkar bifall till reservationerna 4, 7, 20 och 26. Det innebär att det återstår några reservationer som vi inte har yrkat bifall till, men vi står självfallet bakom även dessa.

Herr talman! Ulla Pettersson återkommer till frågan om bly i bensinen. Jag kan inte låta bli att tycka att det är litet grand av ankdammspolitik över Socialdemokraternas värderingar här. Här talar man om att det här är så viktigt att göra just i Sverige. Senast i går hörde vi att Volvo tillverkar bilar utan katalysator, som säljs till länder som inte har blyfri bensin över huvud taget. Jag menar att det får vara någon måtta på energin att göra något för vårt land. Om man inte jobbar globalt med miljöpolitiken får den ju ingen effekt över huvud taget. Detta borde ju alla begripa. Det får vara någon måtta.
Herr talman! Max Montalvo har naturligtvis alldeles rätt i att vi måste arbeta globalt med klimatfrågorna. Här finns ingen motsättning. Vi måste arbeta på flera fronter. Vi kan inte gå ut i världen och kräva insatser om vi inte själva är beredda att gå i spetsen för att fortlöpande flytta fram våra positioner. Både Max Montalvo och jag vet ju att det enda skälet till att inte ett enigt utskott står bakom kravet på en avvecklingsplan för blyad bensin i dag är Max Montalvos omtanke om s.k.
Herr talman! Vi behöver väl inte profilera oss som varande värst på allting bara för att hjälpa andra. Vi kan ju hjälpa andra genom de mål vi har nått. Om vi kan få dem att komma upp till låt säga 20 % av det som vi har nått, har vi kommit långt vad gäller miljön i världen, och det är det viktiga.
Herr talman! Jag beklagar att vi inte har större tidsutrymme, därför att det skulle vara roligt att få föra en allmän debatt med Max Montalvo om hur man över huvud taget bedriver internationellt samarbete. Jag tycker verkligen att det finns anledning för oss att ibland vara värst -- nu vill jag inte kalla det för värst utan bäst -- i dessa sammanhang. Det är oerhört viktigt att man i ett internationellt samarbete inte stannar upp, slår sig för bröstet och säger: Se vad bra vi är. Kom upp till vår nivå. I stället skall vi ständigt självkritiskt flytta fram positionerna.

Herr talman! Jag kan dela Ulla Petterssons nyligen framförda uppfattning att miljödebatten borde vara intensivare än vad den är just i dag. När vi drabbas av många andra problem som dyker upp, minskar kanske debatten och möjligtvis också engagemanget i dessa frågor. Men jag tror ändå att det i botten finns ett grundläggande och grundmurat engagemang i Sverige för miljöfrågor. Jag skall börja med att litet grand kommentera det beslut om koldioxidutsläpp som fattades 1988, eftersom den frågan har diskuterats. Då fanns det en ganska bred opinion i riksdagen, annars hade inte det beslutet fattats. Centerpartiet hade länge drivit frågan om en sänkning av koldioxidutsläppen. När vi i början på 80-talet började att driva denna fråga möttes vi av ett ganska stort oförstående från många andra partier, inte minst Socialdemokraterna som sade: Det där är ändå inte så viktigt och vi har ganska god tid på oss. Sedan har utvecklingen gått mycket snabbt och framför allt har kunskaperna ökat mycket kraftigt. Därmed har också ambitionerna ökat. Man kan då kanske säga att de partier som fattade beslutet 1988 hade litet olika motiv för att sänka koldioxidutsläppen så mycket som vi då var beredda att göra och som vi nu också har som målsättning. Det är en minskning av koldioxidutsläppen som vi måste arbeta för framöver för att över huvud taget kunna leva på den här jorden. Då är det naturligtvis oerhört viktigt vad som görs från andra länder och inte bara här. I det här sammanhanget kommer Baltikumoch Östeuropapolitiken in. Eftersom den frågan är aktuell i betänkandet vill jag bara säga några ord om den. Även Berndt Ekholm har varit inne på den frågan. Socialdemokraternas förslag säger egentligen inte särskilt mycket om vad de tänker och vad de vill göra. De vill klumpa ihop detta och göra några storstilade satsningar. Jag är inte säker på att detta är det rätta. Vad man nu gör är att man med pengar stödjer verksamheter i Baltikum för att förbättra miljön, men också för att gå in på en biobränslesatsning som är ganska stor. Det finns många sådana möjligheter där borta. Sedan kommer också kärnsäkerhet och annat in i bilden, men det är en annan fråga. Jag tycker inte att Socialdemokraterna har så mycket att yvas sig över när det gäller Östeuropapolitiken, eftersom starten av den inte var särskilt lyckad. Man valde att låta SIDA hantera något som de inte kunde hantera. De diskussioner som nu har förts i KU om hur detta fungerade ger egentligen en bild av hur det inte borde vara. Jag tror att det fungerar betydligt bättre nu, därför att nu har SIDA, SAREK och andra som hanterar detta fått en erfarenhet också av den här typen av verksamhet, vilket man inte hade tidigare. Biobränslesatsningarna i Sverige är också viktiga. Konkurrenskraften för biobränslena har faktiskt förbättrats. Den ändring av dieselskatten som Ulla Pettersson tog upp har ju faktiskt förbättrat konkurrensen för biobränslen. I och med att man nu lägger en direkt skatt på bränslena medan man inte har en sådan skatt på biobränslen, görs biobränslena konkurrenskraftiga. Jag var i Örebro i måndags för att titta på en verksamhet där man använder raps och linolja för att driva fordon i länet, framför allt i tätorterna. Hela satsningen på det s.k. skafibränslet som består av 30 % rapsolja är mycket framgångsrik och kan förbättra miljön högst avsevärt. I utskottsförslaget ingår också satsningar på att utvinna etanol ur skogsråvara. Det är där man kan få fram de stora kvantiteterna för en mer storskalig övergång till användning av biobränsle. En minskning av trafiken är på något sätt avgörande för att vi skall lyckas med att minska koldioxidutsläppen. Detta gör man inte bäst genom de storskaliga satsningarna på Dennisleder och andra konstruktioner runt de stora städerna och inte heller genom att bygga Öresundsbron. Vad jag förstår har Socialdemokraterna hamnat i en svår situation när man å ena sidan har drivit dessa frågor väldigt hårt och man å andra sidan hävdar att man skall minska utsläppen. Satsning på tågtrafik är en fråga. Där gör nuvarande regering satsningar som tidigare inte har gjorts. Det är oerhört viktigt att detta arbete fortgår för att få ett större mått av både gods och persontrafik på järnväg i förhållande till vad vi har i dag. Dessa förutsättningar förbättras successivt, bl.a. genom byggen av järnvägar men framför allt genom att man skaffar material att köra på dessa järnvägar, vilket gör att människor får både komfort och snabbhet och därmed utnyttjar detta på ett betydligt bättre sätt. Ulla Pettersson talade om freonerna. Både 1988 och 1991, men framför allt 1988, försökte vi driva Socialdemokraterna till en mer offensiv politik när det gällde att minska freonerna och tidigarelägga borttagandet av dem. Det lyckades vi inte med. Vi har sedermera fått ställa upp på de socialdemokratiska målsättningarna när vi har närmat oss dem. Det har inte funnits någon möjlighet att ändra dem. Men Socialdemokraterna kan inte säga att de har gått före övriga partier här i kammaren i särskilt många sammanhang. Vi i Sverige har gått före andra länder. Det är viktigt, och det har vi varit överens om och är fortfarande överens om. Det har skett en mycket kraftig utveckling. Den har naturligtvis skett på grund av att det har funnits en politisk vilja och beslutsamhet i Sverige på denna punkt. Det har säkert också påverkat utveckligen ute i världen och de protokoll som skrevs i Ulla Pettersson tog även upp försurningsfrågorna. I detta sammanhang har vi ett mycket stort bekymmer. Men jag återkommer till att det även i detta sammanhang är trafiken som har en mycket stor del i detta problem. Om man gör ytterligare satsningar på trafiken, ökar trafiken. Och då är det inte särskilt lätt att få till stånd den minskning som vi skulle behöva. Slutligen vill jag säga något om miljöklassning av fordon. Jag kan delvis dela den uppfattning som Socialdemokraterna har framfört i sin reservation. Denna uppfattning hade vi när dessa beslut fattades, och jag tror att det var 1991. Men samtidigt kan vi i riksdagen inte fatta beslut som går litet hit och dit. Vi måste ha en målsättning som är långsiktig och inte ändra besluten undan för undan. Industrin och de som gör de innovationer som behövs för att nå de mål som vi vill uppnå måste från det ena ögonblicket till det andra veta vad som skall hända. Nu fastställdes dessa mål och dessa bestämmelser, och jag tror att vi får leva med dem ett tag och se vad de kan åstadkomma tills vi ser hur verkligheten blir. När det gäller sakfrågan är det inget fel på dessa krav.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

Herr talman! Jag skall ge en kort replik. Lennart Brunander talade om Östeuropa och apostroferade mig. Han efterlyste vad Socialdemokraterna vill. Vi har talat om det i vår motion. Vi har angett en grundinriktning för ett samlat program som bygger på att man måste begränsa insatserna, som jag sade i mitt huvudanförande, och att man måste begränsa sig till ett visst geografiskt område. Man kan inte täcka hela detta område om man skall få slagkraft i insatserna. I stället bör man samordna insatserna med andra länder och den vägen få en samlad insats t.ex. för Baltikum och andra delar av Östeuropa. Man kan inte begära att vi som oppositionsparti skall utarbeta en fullständig strategi åt regeringen. Det är faktiskt regeringens uppgift att göra det, även om vi kommer med ett motförslag. Det är regeringen som har resurserna, och det är regeringen som bör använda dessa resurser, men det har den inte gjort.
Herr talman! Jag skall inte begära någon strategi från Socialdemokraterna, eftersom de förmodligen inte har någon. Regeringen har en strategi i detta sammanhang. Den samordning med andra länder som Berndt Ekholm talar om sker ju. Det har varit en sådan överläggning i Gdansk om hur man skall finansiera de enorma satsningar som krävs i Östeuropa för att klara miljösituationen där, vilket naturligtvis även påverkar oss. De satsningar som kommer att göras i Baltikum med utgångspunkt i de pengar som nu har satsats kommer att ge effekt. Om effekten blir större eller mindre än den effekt som Socialdemokraternas lösning eventuellt skulle få är naturligtvis omöjligt att säga. Men denna effekt kommer att nås snabbare. Om man skall göra som Socialdemokraterna vill, samla dessa pengar för att sedan se vad man skall göra, då dröjer det ytterligare innan man kommer i gång.
Herr talman! Om Lennart Brunander anser att vi inte har någon strategi över huvud taget, måste han ha lyssnat mycket dåligt. Vi har ju angett huvudinriktningen. Skillnaden mellan den borgerliga strategin och den socialdemokratiska, oavsett om det gäller miljöpolitik eller insatser i övrigt -- som ledamot i utrikesutskottet vågar jag påstå att jag kan uttala mig om övriga insatser -- är att regeringen vill plottra litet överallt i alla möjliga olika sammanhang och länder, medan Socialdemokraterna vill koncentrera insatserna mer. Om man efterlyser den samlade Östeuropastrategin, inte minst kopplad till vad andra länder gör, till Europabanken EBRD och till samarbete med EG och andra aktörer, kan man inte få några svar. Vi har haft utfrågningar i utrikesutskottet, och jag har kunnat konstatera att vi inte kan få besked från regeringen om hur dess strategi ser ut. Men den stora skillnaden är att vi vill koncentrera insatserna mer, eftersom vi tror att det ger slagkraft. Vi vill samarbeta med andra länder för att täcka helheten.
Herr talman! Vi är helt överens om att vi skall samarbeta med andra länder. Det är den enda möjligheten för att vidta verksamma åtgärder där borta, eftersom det är så mycket som måste göras. Om den storskaliga satsning som Berndt Ekholm och Socialdemokraterna talar för är bättre än den som regeringen vill göra, dvs. att man redan nu går in och vidtar de åtgärder som är möjliga att vidta, får framtiden utvisa. Men helt klart är att en del saker måste göras snabbt för att förbereda de större åtgärderna. Det var också en del av det som Socialdemokraterna startade under sin tid i regeringen, dvs. att börja göra upp vissa planer för hur miljöarbetet skulle gå till. Jag tror inte att denna storskalighet alltid är det allena saliggörande. Socialdemokraterna har alltid tyckt att storskalighet har varit bra. Men också de små insatserna har betydelse. Och det är de små insatserna tillsammans som får betydelse. I detta sammanhang får de betydelse tillsammans med andra länders insatser.
Herr talman! Lennart Brunander talade om biobränslen. Jag vill kommentera det något. Han sade att den stadiga mängden biobränsle i fortsättningen måste komma från skogen. Men varför står vi då ensamma i fråga om vår reservation i denna fråga? Vi säger ju precis detta i reservationen. Men det sägs ingenting om detta i utskottstexten. Beträffande freonerna kunde man ju ha förväntat sig att Lennart Brunander, med de höga ambitioner som han gav uttryck för i sitt anförande, skulle ha ställt sig bakom en skatt på de s.k. mjuka freonerna. Det har vi inte heller sett att han har gjort. Slutligen: Lennart Brunander tycker att vi velar när det gäller miljöklasserna. Men jag har svårt att förstå vad det velandet skulle bestå i. Vad vi vill är att regeringen förbereder nästa steg i miljöklassningssystemet. Det kravet finns i vår reservation. Jag har svårt att se detta som något annat än en ganska så rak linje.
Herr talman! Jag sade inte att bioenergin i fortsättningen bara skall tas från skogen. Utan tvivel kan jordbruket stå till tjänst med ganska mycket av biobränslen när det gäller både vegetabiliska oljor och etanol. Beträffande den storskaliga användningen måste etanol tas från skogen. I propositionen finns det förslag om att 15 miljoner kronor skall avsättas just för utvecklingen av den här typen av etanol. Det kravet är alltså väl tillgodosett i propositionen. Naturligtvis krävs det en fortsatt utveckling. Det finns också ett intresse för dessa frågor. Sedan får beskattningen av bränslena styra nyttjandet av dessa åt rätt håll. När det gäller freonerna förhåller det sig så som jag beskrivit. Socialdemokraterna var tidigare faktiskt inte de som ville gå snabbast fram. Men sedan har tiden så att säga hunnit ifatt oss. Vi kan alltså inte gå fortare fram. Det är naturligtvis riktigt att också användningen av de mjuka freonerna måste minska. Det skulle kunna vara fördelaktigt med skatter också i det avseendet. Möjligen får vi ta upp den frågan senare. Jag är inte principiellt motståndare till en skatt när det gäller de här freonerna. Den frågan finns dock inte med i detta sammanhang, så den har inte kommit med i helhetsbilden här. När det gäller miljöklassningen av bilar är det faktiskt så att Socialdemokraterna under en senare diskussion i frågan motarbetade detta med ytterligare ett steg i miljöklassningssystemet. Nu vill man driva frågan. Man hänvisar till utvecklingen framöver, och det är mycket möjligt att man har rätt. Vi får väl så småningom gemensamt ta fram ett material. Den här frågan har Socialdemokraterna, som sagt, tidigare i ansvarsställning inte velat föra fram.

Herr talman! Lennart Brunander vill inte satsa på Dennisringleder och den typen av trafikleder. Jag undrar då om det är bättre för människor som är på väg in mot Stockholm att de varje dag skall behöva sitta i bilköer. Vi har ju lärt oss att det är den kortaste tiden och det jämnaste varvet som gäller för att utsläppen skall minska. Mot den bakgrunden förstår jag inte framförda synpunkt, nämligen att det inte skall vara några trafikleder av nämnda slag. Men sådana här trafikleder måste väl vara bättre för miljön. Visserligen kan det hävdas att det blir ytterligare trafik. Men nog skall vi väl ha friheten att välja att köra bil om vi vill göra det, för annars är det ju meningslöst att vi har byggt upp ett samhälle för bilismen. Biltätheten i Sverige är inte speciellt stor. Dessutom är det vi här talar om egentligen inte ett problem för övriga landet. Men det är kanske just där vi har knuten, dvs. att det är just Stockholm som från skattesynpunkt gynnas. Jag vet inte riktigt vilken inställning Lennart Brunander har i detta avseende.
Herr talman! Centerpartiet jobbar för ett decentraliserat samhälle där just arbetsresor och resor till en plats där service ges skall vara kortare. När det gäller Stockholm, Göteborg, Malmö och andra tätorter där det behövs satsningar av nämnda slag är det satsningar på kollektivtrafiken som är viktiga för att människor skall slippa sitta i bilköer.
Herr talman! Jag kan hålla med om att satsningar på kollektivtrafiken är bra för t.ex. vissa områden. Men jag tycker att det ena för den skull inte utesluter det andra. Man bör satsa också på bilismen, eftersom de flesta tydligen väljer bilen. Människor skall ju inte styras uppifrån med krav på att de skall åka kollektivt.
Herr talman! Problemet är bara att vi inte har hur mycket pengar som helst. Eftersom vi har en begränsad mängd pengar måste vi styra användningen av dessa mot det som är bäst från olika synpunkter. Miljöfrågorna t.ex. måste också komma med i bilden, och då är kollektivtrafiken viktigast.

Herr talman! Tonläget i debatten berördes här. Min ambition i dag är inte att höja tonläget. I stället vill jag, liksom var fallet i en tidigare debatt, försöka lyfta fram orsakerna till att vi diskuterar klimatåtgärder. Dess värre uppfattar många i dag inte den hotbild som faktiskt finns när det gäller mänsklighetens överlevnad -- för att ta stora ord i munnen. Får vi inte ordning på frågorna om klimatet kommer våra barn, barnbarn eller kommande generationer inte att ha ett klimat som motsvarar det som vi i dag lever i. Man kommer att ha att hantera problem som är betydligt större än de som vi har. Den tilltagande uppvärmningen av atmosfären är ett av mänsklighetens absolut allvarligaste problem. Det är svårt för forskarna att dra exakta slutsatser av klimatförändringarnas effekter. Men de prognoser som tas fram är definitivt tillräckliga för att inte någon skall kunna blunda för det faktum att ytterligare insatser är helt nödvändiga när det gäller att begränsa de negativa effekterna. 1990 av IPPC, FN:s vetenskapliga klimatpanel, utifrån ett låtgåperspektiv avseende växthusgaser fram till år 2100. En någorlunda gynnsam utveckling av världsekonomin leder, om inte särskilda åtgärder vidtas för att hejda utsläppen, till en kraftig acceleration av de årliga utsläppen av växthusgaser. I dag cirkulerar 1,5 % av jordens kolförråd i atmosfären. Om motåtgärder inte vidtas, kommer nivån redan om knappt 40 år att vara dubbelt så hög i jämförelse med den förindustriella nivån. Den ökade förekomsten av växthusgaser i atmosfären kan komma att leda till följande: 1. Medeltemperaturen ökar med 0,3 grader per årtionde, och det är den snabbaste ökningstakten under de senaste årtusendena. Det innebär att vi från dagens nivå räknat kommer att få en temperaturhöjning på ca 3 grader fram till slutet av nästa århundrade. 2. Nederbörden ökar med 3--15 %. Samtidigt ökar avdunstningen lika mycket. 3. Kontinenterna kommer att värmas upp snabbare än haven. Konsekvenserna på ekosystemen kommer att bli mycket vittgående. Ekosystem tvingas flytta, eller också slås de ut. Havsnivån stiger, och det får oöverskådliga konsekvenser för stora landområden. Ekosystem som är beroende av vegetationsperiodens längd kommer att påverkas särskilt mycket. Det gäller framför allt det norra barrskogsområdet och Arktis. Många arter kan bli utrotade, speciellt i de artrika tropikerna. Arter som lever i små isolerade ekosystem, t.ex. på öar och bergstoppar, är särskilt utsatta. Även i haven kommer ekosystem att förskjutas på grund av temperaturförändringarna. En temperaturhöjning kan direkt påverka produktionen av växtplankton. Ännu större kommer sannolikt den indirekta påverkan att vara, eftersom en av klimateffekterna troligtvis blir ändrade havsströmmar och därmed en annorlunda och förändrad tillgång på näring. Herr talman! Den proposition om åtgärder för att begränsa klimateffekterna som riksdagen nu har att ta ställning till är bl.a. en konsekvens av den klimatkonvention som Sverige tillsammans med drygt 150 andra nationer untertecknade i Rio de Janeiro förra sommaren. Vad man där kunde enas om var att i-ländernas utsläpp av växthusgaser inte fick öka. År 2000 skall de inte vara större än de var 1990. I propositionen föreslås att Sverige antar denna målsättning på det nationella planet. Det är samma mål som EG har satt upp. Men enskilda i-länder som Australien, Danmark, Nederländerna och Tyskland har förbundit sig vid reduktionsmål på mellan 20 % och 25 % till år 2005. Det är alltså en klar minskning. Om målet är att halten av koldioxid i atmosfären inte skall öka, måste utsläppen av koldioxid minska kraftigt sett utifrån dagens utsläppsnivå. Det är positivt att utskottet nu också slår fast, bl.a. mot bakgrund av en kds-motion, att utsläppsnivån skall minska efter år 2000. Vidare föreslås i propositionen ett antal åtgärder, bl.a. förlängt investeringsstöd til biobränslebaserade kraftvärmeverk, utvecklingsprogram för att förbättra miljöprestanda hos mindre panncentraler och en utredning om hur jord och skogsbruk mest effektivt kan bidra till ett minskat nettoutsläpp av koldioxid. Det är åtgärder som var för sig är bra, men mot bakgrund av vad jag tidigare har sagt ser man att de egentligen är otillräckliga. Den föreslagna målsättningen i propositionen och de åtgärder som föreslås kan endast betraktas som ett första steg, och det är helt nödvändigt att snarast höja ambitionsnivån och gå vidare. Herr talman! Under den gångna 20-årsperioden har de svenska koldioxidutsläppen minskat med 40 %. Härutöver har Sverige, vilket också framhålls i propositionen, infört en koldioxidbeskattning som ligger väsentligt högre än den föreslagna nivån inom EG. En del tar detta som intäkt för att inget ytterligare behöver göras, och att Sverige ligger mycket bra till vid en internationell jämförelse. De beräkningar som IPPC utfört visar dock att utsläppet i snitt i världsbefolkningen inte bör ligga högre än ca 1 500 kg/person och år. För en medelsvensk ligger nivån för närvarande på 7 000 Om man menar allvar med en fortsatt strävan att få en hållbar utveckling måste koldioxidutsläppen begränsas genom att energisektorn, trafiksektorn och andra viktiga samhällssektorer förändras, detta parallellt med att arbetet med att få till stånd internationella överenskommelser om effektiva styrmedel intensifieras. För att näringslivet skall kunna ha en god framförhållning och inte riskera att hamna i underläge gentemot näringslivet i andra länder, behöver målsättningar på lång sikt formuleras och åtgärdsprogram och styrmedel som uppfyller de bägge målen om stärkt näringsliv och reduktion av växthusgaser anges. Det är rimligt att beskattningen på ändliga resurser, som exempelvis fossila bränslen, ökar, medan beskattning på arbetskraften sänks som kompensation. Det här är exempel på styrmedel utformade efter en helhetssyn. Detta saknas dess värre i alltför stor utsträckning i dag. Ett effektivare energiutnyttjande av vattenkraft och stimulanser för alternativ energiproduktion är vidare helt centralt för att reduceringen av koldioxidutsläppen och avvecklingen av kärnkraften skall kunna ske parallellt. Här får det inte bli en motsättning. Det framskymtade litet tidigare i debatten att det fanns olika motiv för att driva klimatfrågorna. Jag hoppas att vi är överens om att oavsett motiven måste åtgärderna till för att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt är det min och mitt partis uppfattning att vi också skall genomföra avvecklingen av kärnkraften. Herr talman! Tekniskt inriktade studier utförda efter initiativ av Naturvårdsverket pekar på att det finns stora möjligheter att minska koldioxidutsläppen genom effektivisering och övergång till energiformer med lägre utsläpp. Det finns en betydande potential för ökad användning av biobränslen i Sverige. Den sammanlagda bränslepotentialen enbart från skogen beräknas uppgå till drygt 100 TWh. Till detta kommer biobränslen från jordbruket. Här vet vi att vi har en stor potential och att vi kommer att få mer biobränslen från den sidan. Slutligen, herr talman, beskrivs det i utskottets betänkande att man har dragit i gång en utredning om hur koldioxidutsläppen inom trafiksektorn skall kunna begränsas. Det här är väldigt positivt. Vidare har en utredning om ''joint implementation'' -- gemensamt genomförande inom Östersjöområdet av åtgärder inom klimatområdet -- initierats. Detta kan leda till en effektivisering av insatserna för att få till stånd en snabb reducering av koldioxidutsläppen. Men jag vill i det här sammanhanget också framhålla att det är viktigt att ''joint implementation'' inte får innebära att nödvändig, och ibland dyr, utveckling av tekniker och framtagande av nya tekniska lösningar upphör i ett i-land som Sverige. Tvärtom måste vi vara pådrivande och ledande i detta arbete. I enlighet med klimatkonventionen har i-länderna ett ansvar för att ta ledningen i kampen mot onaturliga klimatförändringar och deras skadliga effekter. Svergie bör vara i första ledet. Jag utgår ifrån att regeringen arbetar vidare med att, som jag tidigare sade, höja ambitionsnivån på det här området.

Herr talman! Regeringen har i en proposition föreslagit åtgärder mot klimatpåverkan. Jag har i en motion, åtminstone som jag själv tycker, förbättrat den här propositionen med ett tjugotal förslag. Jag vill särskilt yrka bifall till motion Jo88, yrkande 1. Jag beklagar givetvis mycket att jordbruksutskottet inte har velat tillstyrka det här yrkandet eller de 19 andra som motionen innehåller. Det handlar om växthuseffekten. Jag tycker att växthuseffekt är ett begrepp som vi borde utmönstra ur diskussionen med det snaraste. Det för tankarna till ett varmt, behagligt, jämt, stillsamt klimat, som man kan finna i växthus. Men de konsekvenser som forskarna förväntar sig av temperaturförhöjningen är av ett helt annat slag. Det handlar om drastiska klimatförändringar. Långa torkperioder, stormar, översvämningar. Det handlar om förhöjda vattennivåer, som kommer att lägga stora delar av länder som redan är överbefolkade under vatten. Länder som Egypten och Bangladesh. Det handlar om förändrade betingelser för växtligheten, som ekosystemen inte har en chans att hinna med i, dvs. förändrade betingelser för den livsmedelsproduktion som vi faktiskt alla i grund och botten är beroende av för vår existens. Det är alltså mycket allvarliga problem det handlar om. Det är positivt att det kommer en sådan här proposition till Sveriges riksdag. Den gör det mycket mot bakgrund av den stora konferens som FN ordnade förra året i Rio de Janeiro, som hanlade om globala miljöproblem, om social utveckling och om kopplingen mellan de båda begreppen. Men det är en liten viktig detalj som saknas i betänkandet. Det är det enkla påpekandet att den klimatkonvention som man fattat beslut om vid Riokonferensen är helt otillräcklig. Den är alldeles för vag. Den är alldeles för opreciserad när det gäller de mycket stora minskningar av utsläpp av de här klimatpåverkande gaserna som är nödvändiga. Den är otillräcklig globalt och den leder till att besluten på den nationella nivån blir otillräckliga. Den här insikten saknas till viss del i propositionen, men också i jordbruksutskottets betänkande. Jag vill gärna instämma i den kritik och den fråga som Berndt Ekholm tidigare i debatten har framfört. Varför har inte regeringen varit tydligare på den punkten, att konventionen är otillräcklig? Varför har man inte försökt vara mer pådrivande, i den mån det är möjligt för ett enskilt land att vara det? Det är naturligtvis svårt. Man måste i huvudsak arbeta internationellt för att komma längre. Propositionen uttrycker och betänkandet citerar detta från propositionen att detta är nödvändigt. Men för den som inte läser riksdagstrycket -- och det är nog, vill jag påstå, de flesta -- blir intrycket av den svenska hållningen och de svenska aktiviteterna ett helt annat. Då uppfattar man snarare Sverige som frånvarande i den politiska debatt som förs kring klimatpåverkan och åtgärder mot den. Det finns en svensk närvaro på hög nivå när det gäller forskning, t.ex. i forskningspanelen IPPC, som andra har nämnt. Om man jämför den svenska hållningen på det här området med den som åtminstone tidigare har präglat Sveriges inställning på kemikalieområdet, framstår skillnaderna som oerhört uppenbara. Det är också uppenbart, när man gör en sådan jämförelse, att den svenska hållningen på kemikalieområdet har haft mycket stor betydelse för utvecklingen av arbetet inom OECD, för utvecklingen av arbetet inom EG och på andra håll. Jag tycker det finns anledning att rikta kritik mot regeringen på den här punkten. Det är därför som första yrkandet i min motion handlar om att Sverige måste vara mer aktivt. Det som sägs om relationerna till EG på detta område uttrycker en underdånighet och inaktivitet som tyder på att det inte finns en insikt om hur arbetet bedrivs inom EG. Det går nämligen till så att initiativen tas av enskilda länder. Det krävs aktivitet. Man kan inte passivt vänta på vad kommissionen tänker föreslå. Det är också viktigt att uppmärksamma den förändring som regimskiftet i USA innebär. Den nya regeringens vicepresident har fäst mycket betydelse vid dessa frågor och har markerat att det nu finns en helt annan inställning från USA:s sida. Det finns större möjligheter att genomföra en internationell koldioxidskatt. Det är oerhört viktigt att man gör detta internationellt. Före det amerikanska valet var den svenska regeringen aktiv. Statsminister Carl Bildt var över i USA och uttalade sitt stöd för att George Bush skulle vinna presidentvalet. I och för sig kan man förstå att det kan orsaka problem när han nu inte vann valet. Men det skulle vara trevligt om regeringen visade tillstymmelse till lika stort intresse för att nu efter valet utnyttja de möjligheter som nu finns till mer aktivitet på miljöområdet. Det är en alltför begränsad ambition i regeringens proposition. Det är tveksamt om man ens kommer att uppnå den, dvs. att utsläppen av växthusgaser och koldioxid skall vara oförändrade och att man efter sekelskiftet skall kunna gå mot en minskning. Många av de förslag som Naturvårdsverket har lagt fram, och Naturvårdsverket menar är nödvändiga om man skall uppnå enbart denna begränsade ambition, förs inte fram i propositionen, och de finns heller inte med i jordbruksutskottets betänkande. Det är därför tveksamt om man når ens den begränsade nivån. Jag skall ta upp några av de förslag som jag har berört i min motion och som inte har vunnit stöd. De svenska utsläppen av metan är 500 000 ton per år varav 300 000 ton kommer från avfallstippar. Metanet uppstår vid nedbrytningsprocessen. Det står i betänkandet att Naturvårdsverket till sommaren 1993 kommer med allmänna råd. Man skall alltså ge kommunerna råd om hur de skall kunna utvinna metanet. Det kan t.ex. användas i energisystem. Detta är inte en imponerande ambitionsnivå. Diskussionen om att utvinna metan ur avfallstippar har i detta land pågått i åtminstone 20 år. År 1993 kommer Naturvårdsverket med allmänna råd. Jag tycker att det är beklagligt. Det är den största enskilda utsläppskällan i Sverige vad gäller metan. Det talas i propositionen om avveckling av HCFC, dvs. den mildare formen av freoner. Utskottet accepterar att man skall utreda ytterligare. Varför skall man göra det? Det finns utredningar. Naturvårdsverket har utrett detta och har lagt fram ett förslag som innebär förbud för en stor del av tillverkningen från år 1995 och att man lägger skatt på HCFC. Man lägger också skatt på CFC för att, så att säga, behålla proportionerna i farlighet mellan dessa båda ämnen. Varför skall man utreda detta ytterligare en gång? Jag har i min motion föreslagit att man skall gå snabbare fram när det gäller omhändertagandet av freon, t.ex. i frysar och kylskåp. De effekter på ozonskiktet som vi nu ser kommer från freoner som för decennier sedan släpptes ut i atmosfären. Effekterna av alla de kylskåp och frysar som vi nu använder kommer vi först att se om ytterligare några decennier. Vi tar ännu inte ordentligt hand om dem när vi skrotar dem. Jag tycker att det är beklagligt att man inte inser att det är mycket viktigt att man går snabbare fram på detta område än vad man hittills har gjort. När det gäller åtgärder i Östersjöområdet delar jag uppfattningen att man får ett mycket splittrat intryck av vilka åtgärder som vidtas, hur pengar används och till vad de går. Det är bra att utskottet markerar att man vill ha en samlad redovisning senast till hösten. Jag delar också synpunkterna i reservation 10. Det påpekas i betänkandet att det ofta saknas en fungerande stuktur i mottagarlandet. Jag vill gärna ta ett positivt exempel från Polen, där det numera finns någonting som heter Ekofond. Det är en institution som efter vetenskaplig genomgång har sorterat olika miljöprojekt i fyra huvudområden, varav klimatpåverkan är ett område. Långväga luftföroreningar, påverkan på Östersjön och bevarande av biologisk mångfald är de andra. Man har gett dessa projekt prioritet. Man har en klar struktur för hur finansiering skall gå till och hur åtgärderna skall genomföras. Det finns nu alltså åtminstone i Polen en fungerande struktur. Om miljöministern hade varit kvar i kammaren hade jag frågat honom om den svenska regeringen har uppmärksammat detta och om den har för avsikt att använda sig av denna mottagarinstitution. Man kan göra det på olika sätt. När det gäller trafiken är det bra, vilket redovisas, att det ordnas regionala konferener runt om i världen. Sverige har varit pådrivande i det arbetet. En sak som är viktig att ta upp är de svenska avgasreglerna i förhållande till reglerna inom EG. Det anses numera att det inte är själva nivåerna inom avgasregleringen som skiljer så mycket mellan Sverige och EG, utan det är bestämmelser inom andra områden. Det gäller själva tillsynen. Vi har i Sverige ett tillverkaransvar som sträcker sig över ett visst antal år eller ett visst antal mil, och vi har en mycket effektiv och fungerande besiktning. Jag hade önskat mig en redovisning av hur Sverige arbetar för att detta skall förankras även inom EG systemet. Det är av oerhört stor betydelse. Det är viktigt att komma ihåg att trafiken står för en växande andel av koldioxidutsläppen. Det redovisas i betänkandet att andelen minskat de två senaste åren, men det säger ingenting om hur långsiktig den minskningen är. Den kan mycket väl enbart vara en effekt av försämrade konjunkturer. Vi vet att ett projekt inom EG, förverkligandet av den inre marknaden, också i rapporter inom EG förutses ge stora effekter i form av ökad trafik. Detta måste mötas mer aktivt med miljöåtgärder på detta område. På s. 45 i betänkandet finns en lång och vacker skrivning om hur viktigt det är att man tar hänsyn vid den långsiktiga trafikplaneringen, att man satsar på kollektivtrafiken, osv. Jag kan för mitt liv inte förstå hur man mot bakgrund av en sådan ambition landar i konkreta förslag om Det kan tyckas tjatigt, men det är värt att upprepas: Allteftersom arbetet fortskrider med Öresundsbron blir det allt tydligare hur omöjligt detta projekt är. Jag hoppas att Socialdemokraterna vill ändra sin inställning. Jag har föreslagit att man går vidare med förändringar av beskattning av tjänstebilar och att man har en tydlig strategi med tidsramar när det gäller trafiken. Det är inte mina förslag från början, utan de kommer från andra håll, bl.a. Det som skiljer Californien och Sverige är just att man i Sverige ger Naturvårdsverket och andra i uppdrag att utreda, men att det inte får några konkreta effekter. Men om man sätter en tidsram och säger att år 2000 skall en viss andel av fordonsparken vara miljöanpassad blir det resultat. Utskottet bekräftar också i betänkandet att det är de tydliga Californiska kraven som har drivit fram den internationella utvecklingen. Biltillverkarna, t.ex. Volvo, forcerar nu utvecklingen för att ta fram elbilar och andra typer av hybridfordon. Det finns enligt min mening också på denna punkt anledning att rikta kritik mot regeringen för att man i stället för att vidta konkreta åtgärer utreder och åter utreder, uppenbarligen för att dölja motsättningar inom regeringen. Jag föreslår i min motion att man skall avsätta mer pengar för att åstadkomma denna teknikutveckling. Regeringen föreslår 9 miljoner kronor, och det är närmast ett hån. I reservation 22 avvisar Socialdemokraterna både regeringens och mitt förslag. Om utskottets ärade ledamöter hade läst min motion -- vilket de förmodligen inte har -- hade de förstått att jag inte avser något traditionellt stöd till industrierna, utan den typ av åtgärder som också beskrivs i betänkandet, dvs. avancerad teknikupphandling. Det talas om att man har ställt 5 miljoner kronor till förfogande för sådan teknikupphandling. Var och en som har något så när hum om vad bilar och bussar kostar kan ju fundera över hur många fordon man kan få för 5 miljoner kronor. I USA har man många lyckade exempel på denna typ av kampanjer. En heter Golden carrot. Den har varit riktad till just dem som producerar kylskåp och frysar. Den innebär att den som producerar ett kylskål eller en frys som bäst motsvarar de uppställda kraven har en garanterad order och får alltså sälja en viss andel av dessa nya kylskåp och frysar. Man kan ha en liknande typ av morot när det gäller produktion av fordon. Det var så jag hade tänkt mig med de resurser jag föreslog. Herr talman! Eftersom vi nu talar om klimatpåverkan vill jag avslutningsvis säga, att för den händelse Ny demokrati har någon klimatpåverkande effekt är det knappast i den meningen att det är temperaturhöjande när det gäller miljöpolitiken. Jag tycker det är pinsamt att höra representanter för ett politiskt parti som vill göra anspråk på att bli seriöst bemött delta i miljödebatten i riksdagen och uppenbarligen vara i så total avsaknad av intresse, engagemang och förslag på detta område.
Herr talman! Vi är inte alls på något vis emot detta, Annika Åhnberg. Vi vill bara ha en viss måtta när det gäller att gå fort fram. Det gäller att samhället, forskningen, industrin och alla andra hänger med så att det blir någon riktig effekt av det hela och inte bara en massa tomma ord här i riksdagen. Det är därför som vi kanske har en något låg profil. Men den är inte på något vis åt andra hållet.
Herr talman! Max Montalvo sade också i sitt inledningsanförande att han tyckte det var bra om Sverige var först, men att vi kunde vara det med måtta. Jag tror att den som har ambitionen att vara först med måtta ganska snabbt blir förbisprungen. Jag får bara hoppas att, om detta gäller Ny demokratis inställning till sig själva, det också gäller för politiken. Jag tycker mig märka av miljödebatterna att det är många som menar att det inte är någon mening bemöta Ny demokrati när partiet har låga ambitioner på detta område, men jag anser det vara viktigt. Ny demokrati är uppenbarligen ett parti som får allt större inflytande på regeringspolitiken. Det är därför viktigt att avkräva också detta parti konkreta förslag, och att ställa det till svars för bristen på politik på detta område.
Herr talman! Annika Åhnberg använder samma modell igen. Jag kan bara säga att det inte finns någon brist på politik. Det finns inte någon brist på engagemang. Men det gäller att vi jobbar globalt över hela världen med miljögrejorna. Det gäller då att påverka dem som inte har nått någonstans alls att nå någonstans och inte bara hålla på att ivra för att vi skall dra in på vår välfärd genom att ha en massa överidéer.
Herr talman! ''Miljögrejorna'' gäller visserligen globalt, som Max Montalvo uttrycker sig. Men det måste väl också inbegripa Sverige? I övrigt uppmanar jag alla som funderar över Ny demokratis miljöpolitik att läsa deras motioner och reservationer. De talar för sig själva.

Herr talman! Vi står nu inför att godkänna klimatkonventionen som skrevs under vid Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro förra året. Detta är ett grundläggande beslut för framtida miljöarbete och en milstolpe i det globala miljöarbetets historia. Det känns högtidligt att få vara med att fatta detta beslut. Samtidigt är vi medvetna om att konventionen behöver skärpas, och Sverige måste driva på i denna utveckling. Jordbruksutskottets betänkande innehåller därutöver en rad ytterligare frågor, varav jag vill kommentera några. Sverige måste även bli pådrivande när det gäller att använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Det är glädjande att det nu finns en stor samstämmighet här i riksdagen i denna fråga, eftersom Folkpartiet har verkat för detta i mer än ett kvarts sekel. Det måste gå fortare än så att få internationell acceptans för tankarna på olika miljöavgifter. Det är viktigt att få internationellt harmoniserade regler om de ekonomiska styrmedlen för att skapa en konkurrens på lika villkor. Jag tänker bl.a. på koldioxidskatter och energiskatter. Detta underlättas om Sverige blir medlem i EG. Vi måste fortsätta arbetet med en skatteväxling så att vi mer beskattar miljöutsläpp och användningen av naturresurser. I gengäld kan man minska beskattningen av arbetskraft. Ett annat exempel på ekonomiska styrmedel som vi liberaler anser bör prövas är överlåtbara utsläppsrätter. Det är en intressant metod att ta marknadsekonomin i miljövårdens tjänst. Rätt använd bör sådana utsläppsrätter kunna vara effektiva i att bekämpa vissa globala och regionala miljöproblem. Det är bra och effektivt för miljön med insatser i exempelvis Estland, Lettland och Litauen. Dock måste man avvisa idéer som ibland framförs om att använda våra insatser i andra länder som en motivering för att inte göra någonting alls på hemmaplan. I betänkandet behandlas också den blyade bensinen som vi alla strävar efter att få bort. I dag har det dock verkat på Max Montalvo som om Ny demokrati inte har det målet. Frågan är vilken metod som skall användas. Jag anser att skatten på blyad bensin borde höjas ytterligare, utöver den höjning som genomfördes den 1 januari i år, för att stimulera en snabb övergång till det blyfria sortimentet. Vi hörde för en stund sedan Ulla Petterson tala om att det finns en socialdemokratisk reservation om att regeringen borde upprätta en avvecklingsplan. Här visas skillnaden mellan min tilltro till marknadskrafterna och ett socialistiskt planekonomiskt tänkande. Det är viktigt att man beaktar klimatproblemen när framtida beslut fattas i riksdag, regering och på andra håll. Det är många olika beslut som måste bli konsekventa för att vårt klimat skall utvecklas på ett rimligt sätt. På denna punkt är jag allvarligt bekymrad över riskerna att mänskligheten kommer att ta ett antal små steg i fel riktning. Då blir den sammanlagda globala effekten djupt olycklig. Jag skall inte här nämna några konkreta exempel. Då skulle vi kunna få en debatt om Öresundsbron. Men det är uppenbart att trafiksektorn är ett bekymmersamt område. Här känner jag stor sympati för de synpunkter som framfördes av Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Lennart Fremling säger att han föredrar marknadskrafternas lösning av problemet med den blyade bensinen. Jag och mitt parti föredrar att inte vänta på att marknadskrafterna eventuellt skall behaga gå i den riktning som vi vill. Vi vill se till att vi blir av med den fullständigt onödiga tillsatsen bly i bensin så snabbt som möjligt.
Herr talman! Det är inte frågan om att vi skall vänta för att använda marknadskrafterna. Det är snarare tvärtom så, att skall myndigheterna besluta om en strikt plan, får den inte vara så tajt att man inte kan genomföra den i praktiken. Det är snarare risk för att det kommer att dra ut längre på tiden om man gör upp planer, än om man använder marknadskrafterna på ett positivt sätt.
Herr talman! Som jag sade tidigare till Max Montalvo vet vi allihop i utskottet vad det beror på att det inte blev en avvecklingsplan. Att det inte blev enighet i utskottet berodde helt och hållet på

Herr talman! Att säga att vi är emot avvecklingen av blyad bensin helt och hållet är väl att ta i. Är det ett påhopp från Folkpartiet eller vad är det? Såvitt jag vet var Lennart Fremling med när vi gjorde upp skrivningen om hur det här skulle gå till. Vi är med på en avveckling av blyad bensin när man ser att det är teknisk och ekonomiskt möjligt, dvs.det får inte bli så att de som har fordon som går på denna bensin, inte har möjlighet att använda dessa. Det är det vi är ute efter. Vi vill se till att de kan använda sina fordon. Så länge man inte kan lägga ansvaret att ersätta eventuella skador på oljebolagen -- det var tydligen svårt ur lagsynpunkt -- måste vi ta det försiktigt med att avveckla. Det är inte meningen att människor inte skall ha någon valfrihet att kunna utnyttja sina fordon.
Herr talman! Tidigare i dag tyckte jag att det lät på Max Montalvo som om vi inte borde avveckla den blyade bensinen här i Sverige, utan att det var mer angeläget att vi satsade på att införa katalysatorrening i andra länder runt om i världen. Det är ett exempel på att man tar insatser på annat håll till intäkt för att inte göra något här i vårt eget land. Vi har möjlighet att använda ekonomiska styrmedel. Om vi gör det garanterar vi även möjligheten för veteranbilar att till en något högre kostnad få tag i sin bensin. Veteranbilarna kör ju å andra sidan inte så mycket på våra vägar. Den kostnadshöjningen bör man gott kunna ta i det sammanhanget.
Herr talman! Jag menade inte att det fanns någon motsättning med det ena eller andra, Lennart Fremling. Jag tycker att vi gott och väl kan behålla den blyade bensinen i Sverige så länge vi behöver den. Om man sedan sätter ett högt pris på den, drabbar det inte oss veteranbilsälskare så hårt. Det har vi råd med, eftersom vi bara kör några hundra mil om året. Men den måste finnas. Det var det jag påpekade. Att vi sedan i stället skulle arbeta för att öka medvetenheten om detta i utlandet i högre grad har inget med varandra att göra. Det är bara en strävan efter att få en hårdare linje även i utlandet, så att vi har samma villkor. Det löser sig säkert.
Herr talman! Jag tackar för de beskeden från Max Montalvo. Då kan jag dra slutsatsen att vi alla gemensamt strävar efter att få bort den blyade bensinen.

Herr talman! När det gäller det betänkande, NU28 om vissa energipolitiska frågor, som vi nu står i begrepp att behandla, råder det samstämmighet i utskottet på flertalet av de områden som behandlas. Så är t.ex. fallet när det gäller myndighetsorganisationen på energiområdet, när det gäller bioenergiforskningen och när det gäller insatser för en ny energiteknik. Enligt min mening är det av stort värde för landet med en politisk enighet i så stor utsträckning som möjligt, när det handlar om ett för ett industriland som Sverige så viktigt område som energin. Samtidigt måste vi tyvärr konstatera att det råder delade meningar i utskottet på några viktiga områden. Herr talman! Det är därför vi socialdemokrater har fogat åtta reservationer till det här betänkandet. För att kammaren skall vinna tid skall jag inte yrka bifall till alla dem, även om vi naturligtvis står bakom samtliga. Jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 3, 8 och 9. Låt mig sedan övergå till att kommentera vår uppfattning där den skiljer sig från utskottsmajoritetens. I reservation 1 gällande riktlinjer för energipolitiken anser vi att utskottets borgerliga majoritet alltför okritiskt svalt propositionens kommentar till hur det går med programmen för omställning och utveckling av energisystemet.

Det är därför jag yrkar bifall till reservation 1. Utskottets borgerliga majoritet godtar de riktlinjer för en svensk klimatstrategi på energiområdet som förordas i propositionen. Det gör inte vi socialdemokrater. I likhet med vad som sägs i motionen från vår utskottsgrupp anser vi att det är absolut nödvändigt med en skärpt politik på det här området. I regeringens förslag saknar vi en mer långsiktig strategi för hur, och i vilken takt, nya energikällor och tekniska lösningar skall tas i drift. Att ha en energipolitik som ger klara spelregler för aktörerna inom industrin har varit en styrka för industrin. Att Sverige just nu befinner sig i en industriell kris beror på flera faktorer, dels den internationella lågkonjunkturen, dels på att företagen inte tror på den låtgåpolitik som förs av den borgerliga regeringen på det här området. Herr talman! För att svensk industri skall kunna hävda sig och också återta förlorade positioner på världsmarknaden måste det finnas en långsiktig energipolitik i Sverige. Det finns inte i dag. Enligt vår mening tappar Sverige i tempo med den passiva hållning som regeringen visar i det här avseendet och som utskottets majoritet så okritiskt ställer upp på. Därför yrkar jag bifall till reservation 3 som är fogad till betänkandet. Herr talman! Vi framför i vår motion att det är av stor betydelse för vår framtida energianvändning i Sverige att det nu slutligen fattas ett avgörande beslut om utbyggnaden av den planerade gasledningen mellan Norge och Finland. I samband därmed bör en avsättningsmarknad i Mellansverige säkras samt ledningsnätet på sikt integreras i hela regionen. I reservation 8 framför vi att förslaget är så intressant att frågan genom regeringens försorg bör utredas. En sådan utredning bör också omfatta förslag till gasledningens geografiska sträckning. Jag yrkar bifall till reservation 8. Vår sista reservation, nr 9, handlar om statens ansvar för sina anställda. Frågan är generell, även om den här specifikt handlar om anställda vid Vattenfall. Många statliga företags verksamhet i skogslänen har medfört både sysselsättning och möjligheter till industriell utveckling. Den privatisering av statlig egendom som den borgerliga regeringen är i full färd med att genomföra kommer att få allvarliga regionalpolitiska konsekvenser. De kraftigt höjda avkastningskraven på bl.a. Vattenfall kommer att medföra avfolkning av hela bygder i framför allt Vi socialdemokrater anser att regionalpolitiskt tänkande måste prägla alla politikområden för att regional balans skall kunna uppnås. Det är regeringen som har ansvaret för att så skall ske.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 Innan beslut fattas om avregleringen måste det finnas möjligheter att utvärdera erfarenheterna från motsvarande avregleringar i andra länder. Sverige behöver inte upprepa de eventuella misstag som andra länder har gjort. Vi vänder oss också med all kraft mot den koppling som vissa nyliberaler har fört fram mellan avregleringen och privatiseringen av Vattenfall. Herr talman! Vi förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i ämnet med anledning av den utredning som inom kort skall vara färdig. När den situationen föreligger kommer vi socialdemokrater att ta ställning.

Herr talman! Jag vill börja med att framföra de yrkande jag har, så att jag inte rör till det för mig senare i anförandet. Först och främst yrkar jag bifall till Vänsterpartiets meningsyttring till mom. 1, som gäller riktlinjer för energipolitiken. Jag yrkar också bifall till meningsyttringen till mom. 8, som gäller satsning på biobränslebaserd kraftvärmeproduktion. Vidare yrkar jag bifall till meningsyttringen till mom. 10, som gäller satsning på ny energiteknik och framför allt vindkraft och sol. Dessutom yrkar jag bifall till meningsyttringen till mom. 21, som gäller avveckling av kärnkraften. Jag vill också instämma i den socialdemokratiska reservationen nr 9, som handlar om Vattenfalls ansvarstagande för friställd personal. Axel Andersson hänvisade i sitt anförande till den energiuppgörelse som finns mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet från våren 1991 och som hela den borgerliga regeringen ställer sig bakom. Han menar att detta är ett stort framsteg och att det är en bra grund för en stabil energipolitik. Det ges spelregler till såväl kraftindustrin som den energiberoende industrin. Det är möjligt att Axel Andersson i viss mån har rätt. Jag vill nog hävda att denna överenskommelse har en mängd olyckliga inslag. De har förmedlat signaler till framför allt kraftindustrin vilket i sin tur har försinkat introduktionen av de s.k. alternativen på den svenska energimarknaden. Det har skett på grund av att det på nytt finns frågetecken kring kärnkraftsavvecklingen. Det är fråga om väldigt grundläggande frågor, bl.a. om kommande regeringar, som bygger på de partier som omfattas av överenskommelsen, avser att avveckla den svenska kärnkraften. Jag vet att Socialdemokrater bestämt hävdar detta i dag och att Centerpartiet hela tiden med bestämdhet har hävdat detta. Folkpartiet och Moderaterna har åtminstone tidigare glidit i sina formuleringar i fråga om kärnkraftsavvecklingen. Jag vill gärna tro folk på deras ord. Här får talarna möjlighet att deklarera hur de just i dag ser på dessa frågor. Jag kommer dock att bedöma vad de säger i relation till vad som har sagts tidigare. Kärnkraftsdebatten har -- som alla vet som har varit med under de senaste 10--20 åren -- präglats av löften och tyvärr av många svikna löften. Den har präglats av löften om årtal, dvs. när kärnkraftsavvecklingen skall inledas, men också av upphävda löften om årtal.

I överenskommelsen och i utskottets betänkande står det att kärnkraften skall vara avvecklad 2010. Men det framgår inte när avvecklingen skall inledas. Jag tycker att detta är dåligt från två synpunkter. Det är dåligt därför att det skapar förvirring. Vi har en överskottssituation på elmarknaden. Det är ett överskott på energi som motsvarar i storleksordningen vad två kärnkraftsreaktorer i normal drift kan producera. Det innebär att man utan att det skulle uppkomma brist eller osäkerhet i elförsörjningen kan stänga av två reaktorer i dag. I dag står en reaktor, och man kan alltså ställa av en reaktor till. Det här skulle möjligtvis kräva en viss uppgradering av kraftöverföringsnätet. Vänsterpartiet föreslår i en av sina motioner till betänkandet att det skall ske en sådan uppgradering av överföringsnätet med 300 miljoner kronor. Vi har alltså ett lysande tillfälle att inleda kärnkraftsavvecklingen. Det har ur elförsörjningssynpunkt inte varit sakligt motiverat att upphäva beslutet om 1995 och 1996 som tidangivelse för de två första avställningarna. En annan effekt av beslutet är att det har skapat osäkerhet hos producenterna. Det finns inget incitament till att på allvar introducera ny teknik för t.ex. elproduktion från biobränslen, vilket är nödvändigt ur klimatsynpunkt. Det debatterades alldeles nyligen. Elproduktion från sol, vind och våg är inte heller viktigt. Det finns heller inte något riktigt starkt incitament till att intensifiera effektivisering eller besparing inom energiområdet på grund av att vi har ett elöverskott och på grund av att det har skapats osäkerhet om huruvida avvecklingen över huvud taget kommer att genomföras. Beslutet och den stora enigheten kring det är ur saklig energipolitisk synvinkel ett dåligt beslut, eller åtminstone ett beslut med mycket stora brister. Jag tror att alla energidebattörer är överens om att utvecklingen mot förnyelsebar inhemskt baserad elproduktion måste komma. Den måste komma av miljöskäl och av en mängd andra skäl. Det är en utveckling som pågår världen över. Att vi i så stor utsträckning tvingas lita till kärnkraften -- den står för ca 50 % av vår elförsörjning -- är också dåligt av flera olika andra skäl, t.ex. av säkerhetsskäl. Sannolikheten för stora, katastrofala kärnkraftsolyckor även i Sverige är inte försumbar. Vi har under det gångna året kunnat konstatera påtagliga problem i de svenska reaktorerna, vilka betecknas som världens bästa reaktorer, då fem reaktorer har stått avställda i ungefär ett halvårs tid på grund av säkerhetsproblem. Som jag sade tidigare står en reaktor fortfarande avställd på grund av säkerhetsproblem. Hela den händelsekedjan har visat på stora brister i det interna säkerhetsarbetet på kärnkraftverken. Säkerhetskommittén i Barsebäck erkänner detta i Dagens Nyheter idag. Det har också visat sig finnas stora brister hos de övervakande myndigheterna. Kärnkraftinspektionen har visat stark självkritik, och den har blivit kritiserad utifrån för senfärdighet i sitt agerande. Kärnkraften är alltså en säkerhetsrisk och ett miljöhot. Kärnkraften är också en risk på så vis att den innebär en bristande tillförlitlighet och en sårbarhet. Jag hänvisar till att fem reaktorer ställdes av. Det ledde inte till några påtagliga konsekvenser när det gällde elförsörjningen på grund av att vi hade en sällsynt gynnsam väderlekssituation när det skedde. Herr talman! Detta är skälen till att en del av Vänsterpartiets meningsyttring utgör en markering av nödvändigheten i avställning av den svenska kärnkraften och i att avställningen inleds snabbt. Den måste inledas snabbt för att den skall kunna ske på ett ordnat sätt. Vänsterpartiet menar att vi behöver en lag som möjliggör en stängning av svenska kärnkraftverk. Det lagstiftningsarbetet har inte påbörjats. Det behövs en plan för avställningen, och det behövs en snabbavvecklingsplan i reserv, om vi skulle hamna i en situation som är värre en den som rådde för ca ett år sedan och om man verkligen snabbt skulle behöva dra ned på de svenska kärnkraftverken och kompensera med elförsörjning från andra källor. Herr talman! Jag ser att jag har använt det mesta av min tid till denna viktiga fråga. Jag vill erinra om två andra viktiga moment i Vänsterpartiets energipolitik. Det ena är en ytterligare markering av och satsning på bioenergi. Vi föreslår ett anslag som är 300 miljoner kronor större än det som föreslås i betänkandet. Det är av energipolitiska skäl viktigt att ytterligare snabba på introduktionen av bioenergi. Man bör i det läge vi har nu stimulera introduktion av energisnål teknik, ny energiteknik av typen bioenergi, solenergi och vindenergi. Det skapar jobb, och det rustar svenska företag och det svenska samhället för framtiden. Vi menar att det är självklart att Vattenfall som ett stort statligt företag skall ta sitt sociala ansvar för de bygder där företaget har verkat och för dem som varit anställda och hjälpt till att bygga upp företaget. Jag vill slutligen instämma i de synpunkter som förs fram i det särskilda yttrandet från Socialdemokraterna om avreglering av elmarknaden. Jag tror att en sådan avreglering är nödvändig och i huvudsak bra, men dess tempo och hur den skall genomföras bör diskuteras noggrant.

Herr talman! Egentligen finns det i dag ingen större anledning att diskutera de framlagda alternativen till regeringens förslag på det energipolitiska området. Detta understryker också Axel Andersson i sitt inledningsanförande, där han konstaterar hur samstämmiga vi egentligen är i många avseenden på det energipolitiska området i denna riksdag. Avvikelserna är trots allt mycket små. I dag finns det bara 9 reservationer, vilket är betydligt mindre än under det 80-tal som på något sätt emanerade ur Birgitta Dahls energipolitik. Vi har i dag en energiöverenskommelse från våren 1991 som står inskriven i den borgerliga regeringens regeringsdeklarationer både från 1991 och 1992. Jag noterar att Socialdemokraterna vill styra bort pengar från satsningar på biobränsleforskning i Sverige. De föreslår inte lika mycket pengar som regeringen när det gäller ytterligare anslutning till fjärrvärme, och de tar bort alla pengar för utvecklingen av elbilar. De vill hellre satsa på Baltikum. Jag vill inte ifrågasätta om det är rätt eller fel. Jag tror att den mängd pengar som regeringen anslagit är tillräcklig i den osäkra situation som råder i Baltikum. Vi är mera betjänta av att satsa på just biobränsle, fjärrvärme och utveckling av elbilar för att någon gång framöver kunna hjälpa Baltikum vidare. Alla dessa avvikelser är i det stora sammanhanget mycket små anteckningar eller bockar i marginalen som varken gör till eller från. Spännvidden mellan olika uppfattningar i riksdagen har till synes krympt. Det är det korta perspektivet som gäller. Vi skjuter tveklöst problemen framför oss i förhoppning om att forskning och teknisk utveckling skall lösa problemen åt oss. Tror vi att det blir på det sättet? Svaret blir ja -- men kommer det att ske inom det korta tidsperspektiv som vi arbetar inom? På den frågan blir det med ens mycket svårare att svara ja. Enligt min mening är det mer troligt att svaret på frågan blir nej. Den mycket infekterade energipolitiska debatt vi har haft och som skakat våra industriella grundvalar har även fått utlandet att lyfta på ögonbrynen en eller två gånger. Det har kostat oss mycket i pengar och arbetstillfällen. Men debatten har också bidragit till en lång rad positiva saker. Allmänheten och inte minst politiker har tvingats att engagera sig, lära sig vad energi är och vad den betyder för oss som individer och för vår nation. Säkerhetskraven har skärpts vad gäller kärnkraften. Stora insatser har gjorts i kärnkraftstekniken i vårt land. Sverige tillhör i dag eliten på detta område och kan därmed bidra till att kärnkraften i andra länder -- inte minst i öststaterna -- kan ges en ökad säkerhet. Detta skall vi vara glada över. Vi har också tack vare denna intensiva energipolitiska debatt kunnat anslå stora medel för forskning på alternativa områden och även där nått en kunskap och kompetens som kan bidra till att vi lättare kan ta till oss erfarenheter från internationell utveckling på energiområdet. Men det vi kan notera är att det, trots att enorma insatser gjorts i Sverige och inte minst internationellt på FoU-området, just nu inte finns några alternativ av större betydelse till vår kärnkraft. Allt talar för att det dröjer många år innan kommersiellt intressanta alternativ till kärnkraften kommer i tillämpning. Det är i det sammanhanget värt att notera att vi har lagt locket på när det gäller utbyggnad av vattenkraften. Vi har år 2010 som ett slags riktmärke för avveckling av kärnkraften. Det som står till vårt förfogande är olja, kol och naturgas, dvs. fossila bränslen med alla deras problem. Det förvånar mig därför litet grand, herr talman, när Rolf L Nilson säger att kraftindustrin har försinkat alternativen på energimarknaden. Frågan är vilka alternativ som Vänsterpartiet och Rolf L Nilson har till det som nu står oss till buds. Det ligger mycket av sprängkraft i svensk energipolitik, en konflikt mellan kortsiktiga lösningar och förslag och de mera långsiktiga funderingarna. Regeringen vill nu satsa på biobränsle, och det är bra. Vi har i dag ett överskott på skogsråvara som inte efterfrågas av vår skogsindustri. Returpapperet har ganska snabbt helt förändrat situationen när det gäller skogsbrukets avverkningar. Nu kan vi få möjligheter att konvertera oljebaserade och kolbaserade kraftvärmeanläggningar till biobränsle. Vi kan också börja tillverka etanol av skogsbränsle och därmed kanske successivt ersätta bensin och diesel i våra fordon. Men inte kan någon av oss tro att de ungefär 20 miljoner kubikmeter skog som står till vårt förfogande skall på något sätt utgöra en ersättning för 70 terawattimmar kärnkraftsel. Då uppstår naturligtvis frågan om vi i stället kan spara. Kan vi utveckla energisparande teknik? Ja, naturligtvis, men det blir bara en droppe i havet. Det ger enbart marginella tillskott. Vi har, som vi alla vet, i dag en hög arbetslöshet i Sverige. Hela regeringspolitiken är inriktad på att bygga ut den industriella sektorn. Vi vill att företag skall flytta till Sverige och investera här. Småföretag skall startas i det sammanhanget. Vi vill också gärna se att våra viktiga exportindustrier investerar och bygger ut för att därigenom kunna erbjuda våra arbetslösa arbete. Men detta kräver mera av energi, inte minst elenergi. Den svaga ökningen, ja, t.o.m. Nilson tar till intäkt för att man ganska snabbt skall kunna stänga av två reaktorer, ligger i viss mån till grund för den industrifientliga energipolitik som alldeles speciellt bär Birgitta Dahls signum. Vi står, herr talman, inför svåra omställningsproblem, både med tanke på våra möjligheter att bygga ut vår industriella sektor och bereda arbete åt många och med tanke på att vi som politiker kanske måste sätta oss ned och ompröva vår energipolitik. Vi har all anledning att fundera litet mera över vår långsiktiga energipolitiska framtid. Runt om i världen satsar men på fusionsforskning. Runt om i världen satsar man på fissionsforskning. Runt om i världen satsas stora belopp på solenergi. Man försöker komma underfund med fotosyntesens möjligheter att omvandla ljus till energi. Man satsar på en utveckling av bränsleceller. Man satsar på lagring av energi, bilbatterier, supraledning och mycket annat. Men trots att ofantliga forskningsinsatser görs världen runt har vi fortfarande en mycket lång väg att vandra. Det vi behöver i Sverige är en ekonomisk tillväxt. För det krävs energi, till rätt pris. Låt oss gå framtiden till mötes med mera öppna ögon och öron och forma vår energipolitik så att den är flexibel inför de utmaningar som vi framöver med all sannolikhet kommer att möta. Vi är på väg och har redan tagit stora steg mot en miljövänligare energiproduktion, och det kan vi i Sverige vara stolta över, men vi har ännu inte nått ända fram. Därför vore det olyckligt med energipolitiska låsningar under 90-talet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag känner mig av naturliga skäl mera befryndad med Birgitta Dahls energipolitik än med Per-Richard Moléns, även om Birgitta Dahl tyvärr inte stod loppet ut. De markeringar som gjordes av Socialdemokraterna och av Birgitta Dahl personligen under den socialdemokratiska regeringsperioden var framsynta även ur energipolitisk synvinkel. Per-Richard Molén är, som sig bör, konservativ även på industripolitikens område. Man skall låta företagen sköta sig själva och ge dem lättnader i deras verksamhet.

Den vanliga frågan som dyker upp är: Vilka är alternativen? Alternativen har upprepats i 20 år: När det gäller biobränslen kan jag nämna att vi när vi deltog vid ett möte på Vattenfall fick höra att man där har skjutit upp sina ganska storslagna planer på att satsa på biobränslebaserad elproduktion. Det finns inga skäl till att fullfölja dem, eftersom det finns gott om el. I mindre men inte obetydlig utsträckning finns också vindkraft. Per-Richard Molén nämnde solkraft som internationellt mycket intressant men även i viss mån intressant i Sverige. Detsamma gäller i viss utsträckning också samarbetsprojekt när det gäller vågenergi. Detta är de kända alternativen.

Herr talman! Vi befinner oss under 90-talet i en situation där vi har stora industriella problem och en hög arbetslöshet. Lönsamheten inom vårt näringsliv är mycket låg. Vi har haft och har rätt många svåra omställningsproblem. För att på nytt få fart på Sverige och för att få en utökning av den industriella sektorn är vi tvingade att på något sätt tillgodose den efterfrågan på el som finns. I mycket sammanfaller min och Rolf L Nilsons uppfattningar när det gäller kärnkraften och dess säkerhet, och det gäller även beträffande resultaten av forskning och teknisk utveckling. Men jag vill inte dela Rolf L Nilsons mycket positiva inställning till forskningens möjligheter att snabbt ta fram nya tekniker som skall kunna ge spareffekter och neddragningar av elkonsumtionen. På den sista delen av frågan, om säkerhetsproblemen och avstängningarna av de fem reaktorerna, vill jag säga att det ändå ger oss en form av trygghet att vi i Sverige har så höga säkerhetskrav och en sådan kontroll på denna verksamhet, inte minst via SKI, att man behärskar problemen. Utvecklingen har ju inte stått stilla sedan tidigt 70-tal, när man beslutade om den svenska kärnkraften. Jag tror att man i dag ligger kolossalt långt framme när det gäller att behärska den säkerhet som vi har all anledning att kräva.
Herr talman! Jag vill ta upp det sista först. Det finns ett mycket svårt problem, nämligen den bristande erfarenheten av gamla reaktorer. Det finns ingen egentlig internationell erfarenhet av hur gamla kärnkraftsreaktorer beter sig. Vi måste vänta oss det oväntade. Därför måste vi vara oerhört försiktiga och vidta mycket noggranna säkerhetsåtgärder. Den mest radikala säkerhetsåtgärden är ju att göra sig av med denna farliga energikälla så snabbt som möjligt. När det gäller forskning och utveckling kan man säga att beträffande de alternativ som jag nämnde är den mest intensiva och grundläggande forskningsfasen passerad. Man är så långt framme att det som i stället behövs är att i stor omfattning få in produkterna på den svenska marknaden. Det gäller att stimulera företagen till investeringar. Våra diskussioner om den svenska krisen har handlat alldeles för mycket om att flytta momssatser uppåt eller nedåt, om huruvida det skall vara billigare att bo eller att tälta osv. Det borde satsas mera på att stimulera investeringar som rustar det svenska näringslivet för framtiden och som gör det förmånligt för företagen att byta sig till energisnål och ren teknik. De kommer att konkurrera i en situation där omvärlden kräver en snål och ren teknik. Vi har chansen att i dessa hänseenden få en konkurrensfördel, men det krävs snabba insatser för detta. Den nuvarande krisen är den rätta tidpunkten för sådana investeringar i det svenska näringslivet. Sådana åtgärder moderniserar och skapar jobb. Härigenom kan statliga medel användas på ett så vettigt sätt som möjligt i stället för till i stor utsträckning passiva åtgärder. Man kan aktivt skapa riktiga jobb och upprusta både kompetensen inom arbetskraften och den svenska industrins konkurrenskraft.
Herr talman! Regeringens näringspolitik är helt inriktad på att sänka skatter och arbetsgivaravgifter och att på många andra sätt höja näringslivets lönsamhet. Det är just genom lönsamheten som vi har möjligheter att byta ut gamla, mindre effektiva industri och maskinenheter mot nya. Det vore glädjande om Vänsterpartiet och Rolf L Nilson kunde ställa sig bakom denna regeringens politik. Då skulle hans syften bättre uppfyllas än genom den mycket destruktiva näringspolitik som

Herr talman! Per-Richard Molén uppehöll sig i sitt anförande nästan uteslutande vid de bekymmer han ser i samband med övergången till ett annat resurssnålare energisamhälle i framtiden. Därför vill jag i min replik också diskutera den här frågan litet mer med Per-Richard Molén. Det ansluter till vår reservation nr 1. Den pessism som Per-Richard Molén ger uttryck för borde i utskottsarbetet ha lett till att den borgerliga majoriteten mera aktivt skulle ha deltagit i de diskussioner vi förde om behovet av att trycka på regeringen när det gäller insatser för att skynda på omställningen. Det gäller såväl sparprogrammen som övergången till inhemska förnyelsebara energikällor. I den här riksdagen är flertalet partier -- samtliga regeringspartier och Socialdemokraterna med stöd av Rolf L Nilsons parti -- överens om det vi kallar för energiöverenskommelsen. Detta förpliktar oss som är ledamöter av Sveriges riksdag och som har ställt upp på det här att göra allt som står i vår makt för att se till att tiden utnyttjas effektivt. Enligt vår uppfattning sölar regeringen i den här frågan. Man nöjer sig -- även den borgerliga majoriteten i utskottet som jag citerade -- med begrepp som ''synes'' och ''torde'', när man måste ha en mera bestämd uppfattning om hur det här skall gå till. Herr talman! Jag yrkar därför än en gång bifall till reservation nr 1.

Jag tycker inte att det är fråga om försiktighet utan tvärtom om en kraftfull och långsiktig inriktning på regeringens politik. Man satsar 64 miljoner kronor på elkraft. I år anslår man 100 miljoner enligt en femårsplan och 750 miljoner för effektivare användning av energi. I år anslår man också 222 miljoner kronor för insatser på ny energiteknik när det gäller vindkraft, solvärme och biobränsle. Socialdemokraterna föredrar i stället att lägga pengarna i Baltikum. Man lämnar bidrag till energiteknikfonden med 72 miljoner, och bara i år anslås 221 miljoner kronor till energiforskning. 200 miljoner kronor anslås till biobränsleeldade kraftvärmeverk och vedpannor. Bara under det här året satsas över 1 miljard kronor på energiforskning och teknisk utveckling för att man skall kunna skapa möjligheter till en övergång. Jag är helt övertygad om att det kommer att ge ett gott resultat. Mycket av det här är Axel Andersson och Socialdemokraterna med på. I det avseendet tror jag att vi kan känna en optimism. Men på kort sikt tror jag att vi måste inse verklighetens bistra ansikte och vara ödmjuka inför framtiden.
Herr talman! I ett avseende delar jag Per-Richard Moléns uppfattning, nämligen att vi måste närma oss problemen med ödmjukhet. Det innebär dock inte att vi skall sitta stilla och lägga armarna i kors och vänta på att andra skall uträtta allting. Det är gott och väl, Per-Richard Molén, med de summor som räknades upp och som regeringen satsar. Hur mycket pengar vi än satsar är det risk för förseningar om inte en aktiv regering pressar på så att de som får dessa pengar med förtroendet att de skall forska och utveckla också gör det. Jag säger inte detta för att jag skulle vara säker på att man är passiv ifrån forskarhåll. Det har dock aldrig skadat i historien med en aktiv politisk ledning för viktiga politiska frågor -- och inte heller i detta fall.
Herr talman! Nog satsar den här regeringen på en lång rad områden för att uppnå resultat. Vi kan som politiker och politiska instanser anslå medel, men vi måste ändå -- därvid har jag inte samma uppfattning som Axel Andersson -- förlita oss på andra. Det är inte vi här i riksdagen som skall ta fram den mest eleffektiva utrustning som skall kunna vara till glädje för industrin. Det är inte vi som konstruerar vedpannorna. Vi anslår medel. Jag är helt övertygad om att inte minst våra duktiga svenska forskare skall kunna ta fram det här, men det tar tid. Ett bra exempel på våra insatser på det här området gäller etanol. Regeringen har lagt fram ett förslag där det konstateras att etanoltillverkningen i första hand bör baseras på skogsbränsle och mindre på jordbrukets grödor. Utskottets majoritet har velat göra ett uttalande till regeringen om att det nu börjar bli dags att anslå medel för en förprojektering av en fullskaleanläggning. Jag tycker att det är en klar viljeinriktning om att vi nu på något sätt skall hitta någonting för att ersätta den bensin och diesel som vi använder i våra bilar. Vi är alla överens om att dessa bränsletyper inte kommer att leda till särskilt bra miljö eller till lycka framöver.

Herr talman! Rimligtvis kan jag hålla med Axel Andersson om att det är mycket viktigt att vara eniga på energiområdet beträffande de satsningar som skall göras framöver. Den energiöverenskommelse som gjordes mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet var naturligtvis mycket viktig och nyttig. Den blir ju inte sämre av att andra partier har anslutit sig till den. Det är en styrka att man kan ha ett någotsånär enigt uppträdande inför framtiden. Sedan är det helt klart att det finns en del meningsskiljaktigheter när det gäller i vilken takt och omfattning åtgärderna bäst skall genomföras. Det har ändock hänt en hel del saker under de senaste två åren. När man åker omkring i landet märker man att vi har en ökad satsning på bioenergi. Vi har mycket stor användning av biobränslen på ett antal ställen som jag har besökt, t.ex. i Borås och Örebro. Nu håller Vattenfall på med att bygga en förgasningsanläggning för vedbränsle i Värnamo. Det görs satsningar även på andra områden. Detta medför att möjligheterna att utnyttja biobränslen ökar. De satsningar som här har redovisats för att etanol skall kunna ersätta bensin och dieselolja är också viktiga. På samma sätt är satsningarna på vegetabiliska oljor -- som jag pratade om tidigare i samband med behandlingen av ett annat betänkande på jordbruksutskottets område -- mycket viktiga. Det här har kommit nu. Förändringen av dieselskatten är ett exempel på att bioenergin har getts ökade möjligheter och bättre konkurrenskraft. Det är så vi kan vinna framgång i det här sammanhanget. Centerpartiet har som sin målsättning att det framtida energisystemet måste baseras på förnybar energi. För oss är det en självklarhet att sådan energi skall produceras över hela landet. Styrkan i de förnyelsebara energikällorna är att de finns överallt -- bioenergi, vindkraft, solenergi m.m. Det är också viktigt att vi kan producera el i de biobränslebaserade anläggningarna. Det finns exempel på att man även i ganska små anläggningar kan producera både värme och el. Det sägs ibland att man inte kan göra det. Det finns forskare som har utvecklat det här och har små anläggningar i praktisk drift. Jag har varit i Ulricehamn och tittat på sådana här anläggningar, där man också tar ut el med en ganska liten panna. Enligt dem som använder sådana här anläggningar är de både ekonomiskt och tekniskt bra både för kommunen och för användarna. I energiöverenskommelsen togs också frågorna om kärnkraftens framtid upp. Det är ganska klart att målsättningarna för kärnkraftens avveckling ligger fast. Möjligheterna att få in de alternativa energikällorna hänger också samman med det utrymme som finns på energimarknaden, i det här fallet på elmarknaden. Det är utan tvivel på det sättet att vi i dag har ett överskott på el. Det manifesteras av att man i värmeanläggningar går in med en ganska stor mängd el för att få fram fjärrvärme. Det är egentligen inte nödvändigt, och det skulle inte ske om vi inte hade haft ett överskott. Därmed sammanhänger också introduktionen av de nya energislagen med att utrymme skapas genom att reaktorer ställs av. Det är alldeles tydligt att det är den vägen vi måste gå. Efter hand som reaktorerna blir slitna och kräver reparationer skall de också ställas av för att ge möjligheter till den övergång till andra energikällor som ju faktiskt riksdagen har fattat beslut om. För Centerpartiet är det här en viktig fråga. Över huvud taget kommer hela satsningen på kretsloppssamhället att öka satsningarna på bioenergi och andra biologiskt inriktade material. Industrisamhället har ju i stor utsträckning hittills tagit sina resurser från de fossila bränslena och de fossila materialen, och det är detta som har skapat bekymren med koldioxidutsläpp och utsläpp av andra förorenande ämnen, det som vi nu skall komma bort från. För att vi skall få en hållbar utveckling är det viktigt att vi tar de resurser som vi behöver från skogen. Vi har mycket skog i Sverige. Vi har en stor skogstillväxt, och vi har en möjlighet att öka uttaget ur skogen och att använda skogen till just energi. Vi kan ta råvara från åkern. Vi har också där, liksom även i havet, möjlighet att öka produktionen av energi.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

Herr talman! Låt mig först uttrycka viss förvåning över att Rolf L Nilson inte räknade in kds bland dem som gett tydliga signaler i fråga om att kärnkraftsavvecklingen skall fullföljas. Det måste vara en tillfällig lapsus i minnesfunktionen hos den ledamot som jag annars tillmäter god kunskap i de här frågorna. Jag skall inte i onödan förlänga debatten genom att tala om alla de goda delar i betänkandet som det råder stor enighet omkring. I mitt inlägg vill jag endast beröra en liten men viktig del av betänkandet, nämligen kärnkraftsfrågan och en viss del i energiöverenskommelsen, som också fått sin förankring i regeringsförklaringen. Energiöverenskommelsen talar tydligt om en årlig kontrollstation för att vi skall belysa hur fullföljandet av kärnkraftsavvecklingen går till. En hel del energipolitiska beslut har fattats av regering och riksdag under de senaste åren, beslut som är positiva. Men, herr talman, en redovisning från NUTEK av dagsläget inom energiområdet är inte möjlig, inte ens med bästa vilja i världen, att benämna kontrollstation. Det är NUTEK:s uppgift att redovisa den faktiska situationen, och så har också skett. Utifrån bl.a. det materialet är det departementets och regeringens uppgift att formulera och redovisa de energipolitiska slutsatserna, slutsatser som skall sättas in i det långsiktiga perspektivet och stämmas av mot beslutet att avveckla kärnkraften till år 2010. Detta är helt i enlighet med energiöverenskommelsen och därmed regeringsförklaringen. Det självklara konstaterandet att energibalansen är stark kan inte anses uppfylla löftet om en årlig kontrollstation. Herr talman! Här måste jag uttrycka ett visst missnöje över det sätt på vilket regeringen har behandlat frågan. I ett inlägg i denna kammare den 15 oktober 1992 hävdade jag att en parlamentarisk avvecklingskommitté borde tillsättas. Mot bakgrund av det jag här har lyft fram konstaterar jag att behovet av en avvecklingskommitté kvarstår. Den frågan, liksom frågan om kärnkraftsavvecklingen och kontrollstationen, möts i propositionen av en dånande tystnad.
Herr talman! Roland Lében har rätt. Det var ett förbiseende. Jag är mycket väl medveten om både de markeringar som kds som parti har gjort och de som Roland Lében har gjort från talarstolen. När jag ändå har ordet vill jag instämma i de synpunkter som Roland Lében förde fram vad gäller sättet att hantera kontrollstationen. I betänkandet redovisas NUTEK-rapporten, och den redovisas i budgetpropositionen, men den politiska bearbetningen och slutsatserna, förslagen till åtgärder som skulle komma i och med NUTEK:s rapport, saknas. Jag vill också instämma i de synpunkter som Roland Lében förde fram angående behovet av en parlamentarisk avvecklingskommission. Jag tror att vi var på samma sida när det röstades om den frågan i kammaren tidigare.

Herr talman! Högskolan spelar en utomordentligt central roll i det svenska samhället -- så central att det känns litet svårt att med några få ord fånga den. Vi har alla stora förväntningar på högskolan i olika avseenden. Högskolan skall erbjuda möjligheter för unga människor som vill skaffa sig djupa kunskaper på olika områden, som drömmer om att bli läkare, journalist eller förskollärare. Den skall tillhandahålla utbildning åt de redan yrkesverksamma som vill förkovra sig ytterligare. Den skall ställa upp med kurser utanför högskoleorterna och bereda utbildningsmöjligheter för dem som inte kan eller vill studera på heltid. Den skall bidra till vårt samhälles utveckling och välstånd. Den skall berika regioner, företag och förvaltningar genom att se till att det finns kvalificerad personal. Högskolan skall ställa upp för kvinnor och män i samma mån. Den skall utveckla både skaparkraft och kritiskt tänkande hos människor och stärka demokratin. Högskolan skall hjälpa vårt samhälle att arbeta bättre tillsammans med andra länder i internationell integration och internationell konkurrens. Grundutbildningen i högskolan, som vi diskuterar i dag, skall dessutom utgöra basen för forskarutbildning och forskning. Högskolan skall med andra ord uträtta stordåd bland oss. I dag -- eller egentligen på onsdag -- skall vi här i riksdagen besluta om ekonomiska ramar och regler för högskolan för tre år framåt, så att den kan motsvara våra förväntningar på den. Den svenska högskolan har av tradition en stark och fri ställning. Styrkan har den fått av våra förväntningar på den, friheten av den obundenhet som den solidariska skattefinansieringen innebär. Högskolan behöver inte gå ut och jaga privata finansiärer för utbildningssatsningar och forskningsprojekt. Under andra halvan av 80-talet påbörjade den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett reformarbete, för att i den nya tiden och med de nya förutsättningarna skapa ytterligare inre frihet i högskolan. Högskolan skulle få treåriga budgetperioder och ett samlat anslag till varje enhet. Den statliga styrningen skulle bli mål och resultatorienterad. Resursfördelningen mellan enheterna skulle i större utsträckning göras beroende av faktiskt uppnådda resultat beträffande både kvantitet och kvalitet. Det centralt fastställda linjesystemet skulle avskaffas. Samtidigt med de organisatoriska förändringarna påbörjades också ett arbete för att stärka högskolan i dess utbildarroll. Lärarnas kompetens och pedagogiska skicklighet lyftes fram. Herr talman! Propositionen om den grundläggande högskoleutbildningen och följaktligen detta betänkande handlar i mycket stor utsträckning om införandet av ett nytt resurstilldelningssystem, som på ett dramatiskt sätt skiljer sig från tidigare ordningar. Vi socialdemokrater kritiserar inte regeringen för de grundtankar om ett bätte resursutnyttjande som det här systemet bygger på. Tankarna kommer från vår egen regeringstid. Däremot är vi starkt kritiska till det sätt på vilket förändringarna genomförs liksom till den okänslighet för skilda lokala förutsättningar som systemet ger uttryck för. Jag skall inte ge mig in på att inför kammaren i detalj försöka förklara hur systemet är tänkt att fungera. Det skulle bli krångligt och möjligen kräva både overheadbilder och tabeller. På något besynnerligt sätt är nämligen systemet mycket schabloniserat och enkelt samtidigt som det är komplicerat. Enkelt uttryckt skall dock högskolorna få sina pengar beroende av i huvudsak två faktorer, dels hur många studenter som finns vid högskolan, dels hur många poäng dessa studenter presterar. Därutöver skall högskolorna i vissa fall få ersättning för särskilda åtaganden. Högskolan i Örebro får t.ex. extra pengar för skolledarutbildning. På sikt är det också tänkt att det skall finnas en kvalitetsfaktor med i det här, men vi vet ännu inte hur den skall se ut. Regeringen hade tänkt sig att 30 % av anslagen till högskolan skulle vara beroende av antalet studenter och att 70 % skulle vara beroende av dessa studenters avklarade poäng. Högskolan behöver säkert bli effektivare, bl.a. genom att genomströmningstiderna förkortas. Om studenterna tar alltför lång tid på sig blir det både dyrt för den enskilde och för staten. Studenterna behöver alltså stödjas på olika sätt, bl.a. pedagogiskt, för att litet snabbare nå resultat. Vi socialdemokrater oroar oss emellertid över att den stora vikt som fästs -- framför allt i regeringens ursprungliga förslag -- vid presterad poäng kan leda till att lärarna känner sig tvingade att förenkla tentamina så att studenterna klarar sina poäng litet lättare och tar hem pengar till institutionen. Åtminstone kan man tänka sig att det finns en sådan risk innan vi har fått den här kvalitetsfaktorn. Högskolorna har ett regionalt ansvar. Det har riksdagen fastslagit tidigare, och det uttalar utskottet enhälligt också denna gång. Samtidigt menar vi socialdemokrater att resurstilldelningssystemet gör det svårare för högskolorna att ta detta regionala ansvar. Det regionala ansvaret tar sig nämligen uttryck i distansutbildningar, utbildningar lokaliserade utanför högskolans huvudort och deltidskurser för bl.a. yrkesverksamma. Det säger sig självt att det blir betydligt dyrare för högskolan i Luleå att bedriva ingenjörsutbildning i Kiruna, 40 mil bort, än att ha den förlagd till högskolans egna lokaler i centrala Luleå. Systemet tar inte hänsyn till kraftigt skilda, geografiska förutsättningar eller andra olikheter som kan råda. Det är också känt att poängproduktionen, om man får uttrycka sig på det litet vanvördiga viset, är lägre i distansutbildningar och deltidskurser. Vi har alltså känt en oro över att högskolorna skulle bli mindre villiga att erbjuda kurser på andra orter -- distansutbildningar och deltidskurser -- just på grund av att man har fäst så stor vikt vid poängproduktionen. Inte vet jag om det här har varit avsiktligt. Vi ställer i alla fall inte upp på det. Vi sätter tvärtom stort värde på dessa utbildningsformer. Vi menar att riktvärden för omfattningen av utbildning av den här arten borde anges i högskolans utbildningsuppdrag. Vi har också föreslagit att 50 %, i stället för 70 %, av anslagen skall vara beroende av avlagda betygspoäng. Följaktligen skall 50 % hänga samman med studenten som sådan. Uppenbarligen har också regeringspartierna känt att det var något lurt med fördelningen, eftersom majoriteten i utskottet har gjort en justering av dessa siffror från 30 % resp.70 % till 40 % resp. Ibland har regeringen och utbildningsminister Per Unckel förfärligt bråttom. Ibland är senfärdigheten ett bekymmer för oss. Jag skall återkomma till den. Just nu är det den stora brådskan som är bekymret. Förslaget om detta nya och dramatiskt annorlunda resurstilldelningssystem såg inte dagens ljus förrän i januari. Det hade inte varit föremål för någon offentlig debatt, och det hade inte remissbehandlats. Utan omsvep byggde ändå utbildningsministern sin proposition -- den som vi nu behandlar -- på det förslag som lades fram i januari. Propositionen kom en månad senare. I ett antal motioner har olika effekter för de enskilda utbildningsenheterna beskrivits. En del högskolor vinner rejält. Men Hälsouniversitetet i Linköping t.ex drabbas hårt. Det finns också exempel på utbildningsvägar som råkar i fara. Det är möjligt att det är rimligt att en viss omfördelning mellan högskolor skall komma till stånd, men i så fall måste det nog grundas på någon sorts analys och förklaring. Utbildningsministern konstaterar bara helt lakoniskt i propositionen att någon viss typ eller storlek av universitet eller högskola i jämförelse med andra inte missgynnas. Därmed låter han det hela bero, utan att se om det finns något särskilt mönster. Vi Socialdemokrater anser att det, nu när regeringen har skyndat fram ett nytt system på detta makalösa sätt, inte är mer än rimligt att detta följs upp av en parlamentarisk arbetsgrupp. I den kunde man fånga upp den typ av effekter som jag har nämnt tillsammans med andra utvärderingar och utredningar. Det var naturligtvis ogörligt för oss i utskottet att med de motioner som vi hade som underlag börja göra justeringar i systemet. Det hade blivit godtyckligt. Vi hade inte bilden av effekterna för hela landet klar för oss. Därför tyckte vi att det hade varit rimligt att detta kunde följas upp och skötas av en parlamentarisk arbetsgrupp, men så blev inte fallet. Utskottsmajoriteten avvisade vårt förslag. I stället har man fått till något otydligt om ''parlamentarisk insyn'', vad det nu är för någonting. Vad är det för någonting? Herr talman! Nu kommer vi till senfärdigheten. Fler människor måste få tillgång till högre utbildning. Individerna behöver det, och nationen behöver det. Många ungdomar, förfärande många, är arbetslösa i dag. En stor andel av dessa vill inget hellre än att skaffa sig en högskoleutbildning. I början av juli i fjol hävdade vi socialdemokrater att högskolan skulle tilldelas ökade resurser för att kunna ta in fler studenter. Vi ansåg att det var läge för ett utskottsinitiativ. Det tyckte inte den borgerliga majoriteten. Men i slutet av augusti kom ett pressmeddelande från regeringen om ytterligare 4 000 platser. Pengarna till detta kom senare på hösten. Då kom också, som ett resultat av krisuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen, ytterligare 2 000 platser. De senare var visserligen tidsbegränsade. Nu har vi socialdemokrater föreslagit 10 000 platser och 350 miljoner kronor ytterligare för vart och ett av de tre åren i planeringsperioden. Detta avstyrker majoriteten i detta betänkande. Regeringen kom häromveckan i kompletteringspropositionen duttande med 3 000 ytterligare platser. Det är bra, men det är litet synd att man inte tar litet rejäla tag på en gång. Som jag tidigare sade finns det många som vill satsa på utbildning. Eftersom en stor del av platserna i högskolan nu besätts lokalt har vi inte någon ordentlig bild över hur många som har sökt och hur många platser som finns. Men till styvt 31 000 platser för vilka Verket för Högskoleservice har skött antagningen har det funnits ca 89 000 sökande, dvs. nästan tre gånger så många sökande som antal platser. Vi socialdemokrater fäster stor vikt vid den uppgift som de mindre och medelstora högskolorna har i utbildningssamhället. De är betydelsefulla både för nationen och för den region som de verkar i. Därför vill vi fördela en betydande andel av de nya resurser som vi föreslår till dessa högskolor. Välutbildade människor behövs i hela landet. Utbildningsmöjligheter på nära håll gör utbildning tillgänglig för fler. Därför vill vi ha en ökad satsning på de mindre och medelstora högskolorna. Det gör att de kan bredda sitt utbud och på ett mera komplett sätt ta ansvar i sin region. Herr talman! Jag skall nu övergå till att säga några ord om några särskilda utbildningsområden. Jag vill börja med teknikerutbildningen. När reformen med den tvååriga ingenjörsutbildningen genomfördes var det en efterlängtad åtgärd. Både utbildningssamhället och näringslivet ansåg att det behövdes en förstärkt ingenjörsutbildning för nivån under civilingenjörer. Den nya utbildningen spreds till många orter i landet, och det skulle bli en ganska omfattande dimensionering. Vi skulle vara i mål med den till budgetåret 1993/94. Nu föreslår regeringen att utbyggnaden av ingenjörsutbildningen skall stoppas och att ett antal ingenjörsplatser skall omvandlas till utbildningsplatser för civilingenjörer. Vi anser att det behövs fler civilingenjörer och att utbildningen bör byggas ut vid de tekniska högskolorna. Vi menar t.o.m. att civilingenjörsutbildningen på sikt bör byggas ut så kraftigt att vi efterlyser en utredning om en ny teknisk högskola. Däremot anser vi att det är alldeles fel politik att nervöst i det rådande konjunkturläget dra ner den tvååriga ingenjörsutbildningen. Vi hävdar bestämt att industrin, när konjunkturerna vänder, kommer att ha ett mycket stort behov av välutbildad teknisk personal. Det är ett behov som inte kan täckas med bara civilingenjörer. Många ungdomar skulle gå förlorade för det tekniska området, om inte något mellansteg finns. En helt annan sak är att det kan vara rimligt att erbjuda möjligheter för höskoleingenjörer att gå fördjupningskurser eller att, via olika arrangemang, bli civilingenjör. Nästa område som jag vill ta upp gäller den barnoch ungdomspedagogiska utbildningen. Regeringen har föreslagit att dimensioneringen av denna utbildning skall minska och att utbildningen på sikt skall förlängas till 120 poäng. Vi accepterar neddragningen, och vi tycker att förlängningen är bra. Högskolorna har numera också möjliheter att själva profilera denna utbildning och utveckla den tillsammans med kommunerna för att möta de nya krav och förväntningar som skolbarnomsorg ställer på utbildningen. Ansvaret vilar på bägge parter. Vi motsätter oss, herr talman, alldeles bestämt att regeringen vill lägga ned den barn och ungdomspedagogiska utbildningen vid tre högskolor, i Falun/Borlänge, Halmstad och vid Mälardalens högskola. Detta är olyckligt. Att en så stor ort som Västerås t.ex. helt skulle komma att sakna barnomsorgsutbildning är närmast orimligt. Det skulle utarma högskolornas utbildningsprofil och omöjliggöra för dem att ge fortbildning och fördjupningsutbildning åt barnomsorgspersonalen på de orter det här gäller. Herr talman! Ett enhälligt socialutskott har uttalat att riksdagen nu bör fatta beslut om en utökning av grundutbildningen av läkare i Umeå med 50 årsplatser under 1994. Man pläderar, som vi tycker, övertygande för detta. I Norrland står man inför stora pensionsavgångar. Läkarbristen är stor i Norrland, trots att man försökt med särskilda rekryteringsinsatser. Det är uppenbart att en överproduktion av läkare i södra Sverige inte påverkar läkarsituationen i Norrland särskilt mycket. Socialutskottet är alltså enigt. Vi har ställt oss bakom de krav som ställts, framför allt i en motion från bl.a. Monica Öhman. Den borgerliga majoriteten i utskottet har gått emot socialutskottets enhälliga bedömning. Norrlandslandstingen och människorna i Norrland får vänta ytterligare på sina doktorer. Så till optikerutbildningen. Den skall inordnas i högskolan, och det är bra. Det innebär en förstärkning av utbildningen, och utbildningen får en ordentlig forskningsbas. Däremot är det obegripligt varför regeringen ville centralisera utbildningen till Stockholm och Karolinska institutet. I dag bedrivs sådan utbildning också framgångsrikt i Borensberg i Östergötland. Enligt vår mening borde utbildningen i sin helhet knytas till den medicinska fakulteten vid Universitetet i Linköping. Där finns en rad lämpliga utbildningsoch forskningsområden att anknyta till, liksom möjligheter att ta till vara personalens kompetens och andra resurser i Borensberg. Handelshögskolan i Stockholm är en privaträttslig figur och skiljer sig från övriga högskolor i landet. Den har själv valt att stå fri från staten. Den bygger sin finansiering i stor utsträckning på externa finansiärer. I detta perspektiv anser vi det inte rimligt att Handelshögskolan i Stockholm skall få bidrag till grundläggande högskoleubildning på samma sätt som de statliga högskolorna. Det skulle helt enkelt innebära ett kraftigt gynnande av Handelshögskolan. Därför har vi föreslagit en mindre ökning av anslagen till Handelshögskolan än regeringen. Vi vill att det skall bli klart att Handelshögskolan inte får ta ut avgifter för sådana utbildningar som förekommer vid statliga universitet och högskolor. Till sist men rakt inte minst, herr talman, vill jag ta upp frågan om kårobligatoriets avskaffande. Den frågan har stötts och blötts här i riksdagen med anledning av motioner under åratal. Meningarna om nyttan av kårobligatoriet har skiftat under åren. År 1989 enades riksdagen om att konsekvenserna av ett avskaffande borde utredas, och så skedde, men inte hur ett avskaffande skulle gå till. Det är viktigt att betona. Nu har regeringen i stor brådska lagt fram ett förslag om avskaffande av kårobligatoriet. Det visar sig att nästintill alla problem omkring en sådan åtgärd fortfarande är olösta. Det finns inget besked om hur studenterna i framtiden skall kunna göra sin stämma hörd i olika organ i högskolan för bl.a. utbildningsbevakning. Studenthälsovårdens fulla finansiering är inte löst. Hur ansvar för finansiering och drift av studentbostäder och samlingslokaler skall ordnas framgår inte. Det finns ingen kalkyl för vilka kostnader slopandet av kårobligatoriet medför för staten. Egentligen får varken vi här i riksdagen eller högskolorna och studenterna veta särskilt mycket mer av propositionen än att kårobligatoriet skall avskaffas med utgången av juni 1995. Vi har inte motsatt oss principerna i avskaffandet, även om vi kan se en rad fördelar med kårobligatoriet. Men vi tycker att det minsta man kan kräva är att avvecklingen skall ske i ordnade former, framför allt är detta det minsta studenterna kan begära. Det blir alldeles fel på detta sätt. Ge oss först en strukturerad och kostnadsberäknad plan så att vi får ett vettigt beslutsunderlag. Så himmelens bråttom kan det väl inte vara med tanke på hur länge vi har haft kårobligatoriet. Herr talman! Inger Lundberg kommer senare att ta upp ytterligare några trådar ur betänkandet, framför allt när det gäller lärarutbildningen.

Herr talman! För ett oppositionsparti finns det bara två huvudpositioner att inta, lärde mig en erfaren politiker i början av min mandatperiod här: antingen alltför litet, alltför sent, alltför långsamt -- ibland kallas det för radikalism -- eller alltför mycket, alltför tidigt, alltför fort -- det skulle kunna kallas för konservatism. Applicerat på regeringens proposition och utbildningsutskottets betänkande 14 är Ny demokratis ståndpunkt det första: för litet, för sent, för långsamt. Mina socialdemokratiska vänner tycks i huvudsak tycka tvärtom. Därmed blir nydemokraterna radikala och socialdemokraterna konservativa. Det är litet anmärkningsvärt med tanke på att det brukar vara tvärtom. I grunden stödjer vi regeringens proposition. Jag vill gärna ge Per Unckel välförtjänt beröm för den. Inriktningen är riktig. Vi tycker att propositionen är bra i sin helhet, även om vi tidigare har gett uttryck för att vi gärna skulle vilja se en skarpare inriktning mot akademisk utbildning och övrig postgymnasial kvalificerad utbildning. Vi inser att det inte finns möjligheter att få majoritet för en sådan inställning. Det gör att vi har valt -- eftersom vi tycker att huvudinriktningen i propositionen är korrekt med bara få kosmetiska ändringar -- att bara avge en reservation. Jag skall nu kommentera några punkter i propositionen. Tillsammans med de tidigare besluten för en ny högskolelag finns det nu äntligen förutsättningar för våra universitet och högskolor att själva ta ansvaret och slippa klåfingrigheten från centralbyråkrater och centrala politiska instanser. En väsentlig faktor i det sammanhanget är det nya resursfördelningssystemet, som vi välkomnar och tycker är bra i grunden. Ännu bättre blev det när man tillmötesgick Ny demokratis önskemål och höjde studentpengen från 30 till 40 %. Förvisso är detta ett system, som för universiteten och högskolorna är avgörande nytt, men det tvingar också fram ett helt annat tänkande och ett fokuserande på studenterna samt på undervisningsoch utbildningskvaliteten. Det stora flertalet vid universiteten tycker att systemet är bra, även om det finns en del som anser att det blir litet kusligt när det nu tydliggörs vad kvaliteten innebär och när man inte automatiskt får pengar beräknade på antalet platser. Vi har en reservation när det gäller dimensioneringsfrågan. Som har framgått av tidigare motioner från Ny demokrati är vi för principen fri antagning av samtliga behöriga studenter. Den grundinställningen har vi kvar, samtidigt som vi konstaterar att det är litet märkligt att socialdemokraterna, som vill öka antalet platser, inte stöder den principen. Men jag har förstått att detta beror på att vi inte vill styra vilka högskolor och universitet det kan bli fråga om, utan det vill vi låta marknaden, dvs. studenterna, bestämma. Och detta blir uppenbarligen alldeles för hotfullt för socialdemokraterna. Herr talman! Slutligen vill jag ta upp frågan om kårobligatoriet. Äntligen kan vi se början på slutet till denna institution. Åtskilliga har försökt att måla upp katastrofscenarion om vad som händer när kårobligatoriet tas bort. Alla som har målat upp dessa katastrofscenarion har en sak gemensamt: de tycker uppenbarligen att dagens kårer är dåliga, eftersom de förutsätter att studenterna inte kommer att stanna kvar i dem. Vår utgångspunkt är precis den motsatta. Vi är övertygade om att kårerna är bra och att studenterna alldeles frivilligt vill vara kvar i dem. I de få fall som det inte blir så, är avsikten att det skall skapas ett sådant tryck på kårerna att de blir så bra att studenterna vill vara med i dem. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr

Herr talman! Jag vill ta upp två saker från Stefan Kihlbergs anförande. Han påstod att det blir otäckt när kvaliteten blir tydliggjord. Problemet är att kvalitetsfaktorn är otydlig. Jag är själv övertygad om att Hälsouniversitetet i Linköping, som verkligen bygger på kvalitet, hade fått en annan utdelning i pengar om kvalitetsfaktorn hade kunnat beräknas. För övrigt väljer studenter i mycket stor utsträckning med fötterna. Det är få som är upplysta om var den bästa kvaliteten kan tänkas finnas. Stefan Kihlberg sade av vi socialdemokrater är rädda och tycker att det är hotfullt med fri intagning. Det hotfulla för oss är i så fall är att man bara skickar över en påse med pengar till Utbildningsdepartementet, som sedan får fördela dem efter var studenterna råkar hamna någonstans. Det ställer vi rakt inte upp på, därför att det tycker jag skulle vara hotfullt.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till den meningsyttring som vi har fogat till detta betänkande under mom. 1, 5, 21, 28 och 87. Jag står naturligtvis bakom också de övriga momenten. Den proposition som ligger till grund för det betänkande som vi nu skall behandla och fatta beslut om ingår i något slags strategisk utbildningspolitisk bombflotta från det moderatledda Utbildningsdepartementet. Det är en riktigt ''grabbig'' proposition fylld med sådana slagord som t.ex. ''konkurrens''. Tyvärr måste jag konstatera att denna grabbighet inte helt uppvägs av att resurssystemet till viss del korrigeras eller av det faktum att jämställdhetsarbetet inom högskolan behandlas i ett avsnitt dels i propositionen, dels i betänkandet. Efter en genomläsning av propositionens huvudsakliga förslag om resurssystem -- visserligen korrigerat av utskottet -- och andra förslag -- t.ex. frågan om kårobligatoriet -- måste det erkännas att det finns en kvarvarande smak av Biggles över det hela. Fast det är klart att Biggles oftast träffade målet. Det är mer än vad man kan påstå om majoritetens förslag i betänkandet. Med ideologin som syfte missar majoriteten förnuftet som mål. Majoriteten gasar på med ett nytt resurssystem. Gasen i botten, full acceleration och sedan får vi se hur det går. Majoriteten, dvs. regeringspartierna och Ny demokrati, är inte ens beredda att gå oss i Vänsterpartiet och socialdemokraterna till mötes då det gäller en nogsam uppföljning av det nya resurstilldelningssystemet. Det hade gått att skapa en väldigt bred politisk majoritet om ett nytt resurssystem för högskolan, om regeringspartierna bara hade haft viljan, förmågan eller förtroendet att föra en vidare förhandling i utbildningsutskottet. I stället väljer regeringspartierna ånyo minsta möjliga majoritet med hjälp av Ny demokrati. Det är inte bra att välja en så svag majoritet för ett förslag av den här typen. Den farhågan förstärks när man läser om alla resultat och eventuella brister i förutsättningarna för systemets funktion, som belamrar majoritetstexten i betänkandet. Det finns en mängd skyddsnät och sådant inskrivet. Man skriver att det förutsätter att förslag till direkt kvalitetsfrämjande inslag i resurstilldelningssystemet föreläggs riksdagen. Vad avser majoriteten med kvalitetsfrämjande inslag? Vad är det som inte finns i grundkonstruktionen? Längre fram i texten återkommer majoriteten till frågan om kvalitet. Man påstår att det föreslagna systemet så som det presenteras i betänkandet skall stimulera både effektivitet och kvalitet samt att högskolor och universitet skall ta väl hand om sina studenter. Jaha, och varför skall det till kvalitetsfrämjande komponenter längre fram i tiden, när det enligt utskottet redan finns denna stimulanseffekt? Man måste liksom bestämma sig för att inta en hållning. Man kan inte inta en dubbel hållning, åtminstone inte på samma sida i betänkandet. På vilket sätt har högskolorna och universiteten tidigare tagit hand om sina studenter? Frågorna reser sig en efter en ju närmare man funderar över det system som nu skall införas. Hur skall de effekter som leder till att det blir fler inofficiella rekommenderade studiegångar byggas bort? Annars återinrättas ju i praktiken linjesystemet så att säga genom bakdörren. Studentpeng och prestation hänger ju samman. Hur långt kan ett effektivitetsresultat i studieprestation drivas utan att det de facto leder till könstraditionella val av ämnen, Margitta Edgren? Det finns en risk i detta. Hur borde ett resurstilldelningssystem konstrueras som kunde ha åtminstone en delverkan för en jämnare social rekrytering till högre studier? Vilka komponenter bör ingå i ett resurstilldelningssystem som kan öka valmöjligheterna och stärka utbildningens kvalitet genom att systemet främjade samarbete mellan högskolorna? I det här sammanhanget bör man nog ställa sig frågan om huruvida det förslagna systemet riskerar att ha motsatt verkan. Jag menar att alla dessa frågor om eventuella effekter av resurstilldelningssystemet faktiskt motiverade en möjlighet för riksdagen att via en parlamentarisk grupp följa upp och snabbt korrigera fel och brister i systemet. Tyvärr vill inte majoriteten gå oss och Socialdemokrtaerna till mötes i den frågan. Det är litet märkligt, herr talman, därför att när frågan om att ett nytt statsbidragssystem för lärarlöner i gymnasieskolan skulle införas, vilken är mer begränsad än den här frågan -- det var ett förslag från Vänsterpartiet -- fick vi stöd av de borgerliga partierna. De ansåg att det var viktigt att frågan följdes upp via parlamentariska grupper. Men, men, tiderna förändras. I betänkandet föreslås också att kårobligatoriet skall avskaffas. Det är ett principbeslut som skall fattas. Det är ett gammalt krav från Vänsterpartiets sida. Men tyvärr kan jag i dag inte stödja ett avskaffande, därför att jag tycker att underlaget för ett principbeslut är väldigt tunt. Det sägs t.o.m. klart i propositionen att det är tunt och att en rad andra frågor måste belysas. Därför vore det inte i vägen att låta beslutet vila till dess att riksdagen har ett fullödigt underlag för sitt beslut. Jag tycker att jag som riksdagsledamot måste ha överblick över olika effekter, konsekvenser, framtida krav och behov för att kunna fatta beslut. Om jag behöver litet mer tid -- det har ingenting med radikalism eller konservatism att göra, Stefan Kihlberg -- använder jag den tiden om jag ser att den åtminstone inte åstadkommer försämringar av det beslut som efter ett tag kan komma att fattas. Vi har i vår motion och i detta betänkande tagit upp frågan om jämställdhetslagstiftningen. Vi vill att den skall utvidgas att också gälla utbildningsområdet. Utskottsmajoriteten säger att det redan finns täckande lagstiftning så att olika jämställdhetsproblem som t.ex. sexuella trakasserier kan tas upp utan att jämställdhetslagstiftningen också skulle gälla på utbildningsområdet. Man hänvisar till att det redan finns civilrättsliga och straffrättsliga möjligheter. För vår del handlar utvidgningen om en klar markering om att jämställdhetsarbetet är oerhört viktigt. Det handlar också om en annan markering. Vi anser att den som begår högre studier också utför en arbetsinsats, nämligen en investering för samhället. Vi tror inte riktigt på detta med civilrättslig möjlighet, därför att för den student eller forskarstuderande som har utbildningsbidrag, dvs. för den som har doktorandtjänst, skulle det ställa sig väldigt krångligt och dyrt. Det skulle kräva både pengar och tid att civilrättsligt driva en fråga om t.ex. sexuella trakasserier. När nu utskottet hänvisar till arbetsmarknadsutskottet undrar jag om man egentligen har tänkt igenom detta. Utskottet talar om straffrättslig påföljd. Men det kräver att brottet i så fall är ganska grovt för att åklagaren skall pröva ärendet. Man skulle alltså klart vinna på en markering om att man inte accepterar olika typer av segregering och dålig behandling av människor beroende på vilket kön de tillhör. En sådan markering skulle man vinna på här. Tyvärr väljer inte utskottet att gå oss till mötes på den här punkten. Herr talman! För något år sedan splittrades UHÄ i olika nya statliga myndigheter; Verket för högskoleservice och det som nu kallas för Kanslersämbetet. Vi var motståndare till detta då, och vi är motståndare till denna splittring nu. Vi kan inte se att vi tjänar något varken i effektivitetseller kvalitetshänseende på att skapa fler enskilda statliga myndigheter. Därför har vi i betänkandet föreslagit att dessa myndigheter kan slås samman till en organisation. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om dimensioneringen. I går fick vi uppgifter om att det var tre sökande till varje högskoleplats. Det är ju glädjande i sig, men det är då ledsamt att inte fler unga människor kan erbjudas högskolestudier, när de nu så gärna vill studera på högskola. Utskottet har pekat på att det finns ett problem med beredningen av olika förslag när det gäller dimensioneringen. Det sägs, vilket jag tror att vi är överens om, att man vill erbjuda så många utbildningsplatser som möjligt. Socialdemokraterna föreslår en kraftig dimensioneringsökning. Motargumentet är att det inte finns plats. Fysisk plats finns det säkert -- man kan vända sig till Securum för att låna litet lokaler -- men det finns inte kompetens. Här står alltså två diametrala ståndpunkter mot varandra: Jo, säger de som vill öka utbildningen, nej, säger de som på något sätt vill hålla igen, samtidigt som det finns någon gemensam ståndpunkt där alla naturligtvis inser att det vore klokt att ta till vara den här viljan hos de svenska ungdomarna. Jag säger, herr talman, i det här fallet såsom Hoola Bandola sjöng: Vem kan man lita på? Det vore intressant att få ett klargörande från Socialdemokraterna och Margitta Edgren, som är majoritetstaleskvinna, om var sanningen ligger. Går det att öka dimensioneringen av högskolan? Vi har för vår del sagt att det är viktigt att det sker och att regeringen i mån av möjlighet så fort som möjligt bör lägga fram ett förslag om ytterligare platser för studerande på högskola.

Herr talman! Jag vill till kammaren framföra utbildningsminister Per Unckels beklagande att han inte är här i dag. Det hänger samman med att debatten flyttades. Personligen är jag ju glad egentligen, därför att han är i Lund för att hedra doktorspromoveringen med sin närvaro. Herr talman! Björn Samuelson hade ett par slående inledningsord om den nya regeringens utbildningspolitik som en strategisk bombflotta. Strategisk, ja. Strategisk utifrån att Sveriges relativa styrka när det gäller högre utbildning och forskning alltsedan 60-talet har försvagats. Det är denna strategiska insikt som man nu har börjat hantera, som förresten även den tidigare socialdemokratiska regeringen inledde när man insåg att utbildning och forskning är en strategisk fråga för landet. Att den relativa styrkan har försvagats finns det många förklaringar till. En bygger på att högre utbildning i ett livsperspektiv lönar sig dåligt för den enskilde. Därav följer att ungdomar har valt bort längre högskolestudier. Andra förklaringar är att det på 70 och 80-talen var lätt att få jobb med skapliga ingångslöner direkt efter gymnasiet. Då satsade man inte på högre utbildning. Dessutom blev många teknikstuderande lockade under 80 talet av bra jobb och höga löner att hoppa av sina studier före examen. Andra förklaringar kan vara de politiska ingrepp som gjordes i högskolesystemet genom UKAS, PUKAS och U 68, vilka innebar att regelstrukturen och byråkratin i systemet kändes alltför strikta och alltmera omoderna i förhållande till yrkeslivets förändringar. Faktum är ju att andelen högskoleutbildade ända fram till de senaste fyra fem åren har sjunkit i varje årskull. Av dagens 40-åringar har 25 % 30-åringarna ligger strax över 20 %. Samtidigt har andelen högre utbildade i andra länder ökat. OECD:s rapport Employment Outlook för 1987, som är den senaste, visar att ungefär 11 % av arbetskraften i Sverige hade högskoleexamen. I Om man bryter ned dessa siffror för industrin, visar det sig att Sverige faktiskt hamnar i ett ännu sämre underläge. I Sverige finns knappt 5 % av de högskoleutbildade inom industrin, medan siffran för Storbritannien är drygt 10 %, för USA 18 % och för Japan nästan 12 %. Ett exempel fick utskottet vid sitt studiebesök i Japan där t.ex. Nippon Steel hade 10 000 forskare som var högskoleutbildade, och antalet anställda var totalt 60 000. Alla är alltså nu överens om att vi måste ha högre utbildning och forskning som motor för att behålla och utveckla en välfärd för alla medborgare. Då måste utbildningarna i Sverige kunna mäta sig innehållsmässigt och kvalitetsmässigt men också i fråga om volym, dvs. antalet studenter i systemet, med andra länder och helst överträffa andra länder, eftersom vi också måste kompensera för vårt lilla språk. Herr talman! Vi har tidigare hört att det nu inte är någon brist på sökande i systemet. Hösten 1990 sökte 65 000 till 25 000 platser. Hösten 1992 sökte netto 100 000, och ungefär hälften kom in. Vi har just fått veta att antalet sökande i år är ca 90 000. Det växande intresset i Sverige för högre studier har paralleller med andra länder. Tyskland och Norge är näraliggande exempel. Vi följer alltså en internationell trend som naturligtvis hänger samman med den ökande insikten i alla länder om att kraven i arbetslivet på högre utbildning ökar och att utbildningens betydelse för varje lands konkurrenskraft ökar. Har då riksdagen svarat upp mot detta ökade intresse och gett resurser till fler platser? Ja, högskolan har blivit betydligt större. Från 1991 till Samtidigt säger Socialdemokraterna i en rad olika motioner och reservationer att antalet platser borde öka ännu mer. Socialdemokraterna glömmer då bort att det även finns en mottagarsida för sökande som är viktig att värna och som inte får överexploateras. Mottagarna i detta sammanhang är de som skall fungera som lärare och som skall orka vara inspiratörer och garanter för att den utbildning som ges också blir av hög kvalitet. Lärarna måste hinna med att se varje student som individ. Jag anser att högskolans lärare och ledningar har kraftsamlat oerhört genom att klara av den stora ökning som riksdagen har fattat beslut om under de senaste fyra åren. Naturligtvis betyder den tilltro som riksdagen därmed visat högskolesystemet mycket för viljan att klara av detta. Där som på andra områden gäller väl att den som får ett ansvar och befogenheter därtill gör allt för att klara av det. Men på samma sätt som man kan lasta en häst så att den stupar, finns det, menar jag, gränser som inte kan överskridas för riksdagens möjligheter att bestämma volymutvecklingen i högskolesystemet. Björn Samuelson, det nya med resursfördelningssystemet är ju också att högskolorna själva i allt högre grad kan avgöra när den samlade orken, dvs. lärarkapacitet, lokaler, utrustning, studentservice, räcker till för att klara av ytterligare studenter. Inom de utbildningsuppdrag som nu ges i detta betänkande finns det utrymme för upp till 210 000 studenter. Det finns alltså möjligheter. Men skillnaden är att vi tilltror högskolorna själva att kunna avgöra när de har möjligheter att öka antalet studenter. Högskolorna är nämligen lika medvetna som vi i riksdagen om vad konkurrenskraften för landet betyder och vilken roll som högskolorna spelar i denna utveckling. Principerna för det nya resursfördelningssystemet är antagna tidigare. De konkretiseras nu. Vi lämnar ett system som ger ersättning efter antalet platser tilldelade av riksdagen och övergår till ett system som ersätter högskolorna utifrån vad de faktiskt presterar, kvantitativt och kvalitativt. För varje högskola anges de examina som de har rätt att utfärda från den 1 juli i år. Regeringen kan efter kanslerns prövning utvidga dessa rättigheter men också dra in dem. Systemet innehåller delar som hänger ihop. Den första delen är att högskolan får ersättning i efterhand för prestationer på helårsbasis i poäng som studenterna presterar. Underlaget framgår av Resursberedningens betänkande. Men, som också framhålls i propositionen, detta är en beräkning. Varje högskola kan själv avgöra hur resurserna skall fördelas inom det egna reviret och göra omfördelningar mellan områdena. Det är viktigt att påpeka att ersättningen innefattar kostnader för fort och vidareutbildning, distansundervisning och merkostnader för studenter med funktionshinder. Distansundervisning betonas därmed som en av de former för undervisning som hör till en högskolas repertoar. Funktionshindrade studenter hör också till högskolans vardag, och ersättningssystemet innebär att de har och skall ha samma möjligheter till högre studier som andra studenter. När kostnaderna blir extra stora, finns det en pott pengar att tillgå som förvaltas av Stockholms universitet. Det är mera en praktisk fråga, beroende på att Stockholms universitet har mer än För den aktuella budgetperioden förväntas drygt 54 000 examina med minst 120 poäng genomföras, dvs. i genomsnitt 18 000 per år. Målet för 1998 och därefter sägs i propositionen vara 20 000--25 000 examina. Herr talman! Som en jämförelse kan jag nämna att 14 000 examinerades förra året. Detta är ett synnerligen krävande beting, som dessutom kräver att många fler ungdomar söker sig till gymnasieskolans teoretiska och tekniska program och kurser. Flickorna är där den stora potentialen. Men betinget kräver också förändringar inom högskolan, att nya former för högskoleutbildningar utvecklas. Den andra delen är en studentpeng. Tidigare kallades den rörlig resurs. Den följer med till den högskola som valts av studenten. Regeringen föreslog mycket riktigt att den skulle vara 30 % av ersättningen. Men under arbetet med förslaget har utskottets majoritet ändrat studentpengens storlek till 40 %. Detta är inget skumt, Björn Samuelson. Detta görs för att vi vill ytterligare markera omsorgen om studenterna och deras insatser. Så till den tredje delen, som gäller ersättning för särskilda uppdrag. Därmed garanteras att vissa mer udda, men för landet i dess helhet viktiga, ämnen finns kvar, även om det för den enskilda högskolan möjligen skulle kunna vara frestande att lägga ner utbildningen i sådana här ämnen. Det kan gälla ett visst språk, t.ex. samiskan i Umeå, egyptiologin i Uppsala eller utvecklingsarbetet i fråga om exempelvis distansundervisning i Umeå. Det kan också gälla lokalisering av svenskundervisning för utländska gäststudenter till flera högskolor. För Stockholm anges som särskilt uppdrag att 275 helårsstudenter skall lokaliseras till Den fjärde delen gäller ersättning för kvalitet, i form av en premie för kvalitet. Utskottets majoritet beklagar uppriktigt att den delen inte är färdigutvecklad. Arbete pågår, och vi har fått löftet från departementet att den här delen blir klar under nästa budgetår. Herr talman! Med det här systemet har högskolorna utrymme för egna prioriteringar inom ramen för det tak som är angivet. Riksdagen kommer inte att bestämma vare sig kurser och ämnen eller lokalisering. Högskolorna kan själva avgöra hur många de kan åta sig att utbilda, dvs. de får själva avgöra om den samlade orken räcker till för fler studenter med bibehållen undervisningskvalitet. Studenterna kan välja friare. De kan komponera sina utbildningar utifrån egna intressen och utifrån de signaler som de uppfattar från arbetslivet. För vissa utbildningar fastställer riksdagen ett minsta antal examina. Det gäller sådana som det måste finnas tillräckligt många av i ett nationellt perspektiv, och det handlar då om lärare, läkare och civilingenjörer. Studierna kan leda till tre olika examina: Kanslersämbetet har i uppdrag dels att utvärdera och bedöma alla som söker rätt att ge magisterexamen, dels att kontinuerligt följa upp dem som har fått den rätten. Det är alltså inte en för alltid given rättighet, utan alla måste bevisa sin kvalitet och därmed försvara sin rätt. Viktiga inslag i Kanslersämbetets bedömning kommer att vara den aktuella högskolans lärarkår och dess vetenskapliga och pedagogiska kompetens. Betänkandet fokuserar på kvalitet. Utbildningarna följs upp och kontrolleras, främst genom högskolans eget kvalitetsarbete men också genom återkommande utvärderingar med internationella och nationella externa examinatorer. Detta behövs naturligtvis för att säkra kvaliteten, men också som signal till studenterna. Informationen från kvalitetskontrollerna ökar studenternas möjligheter att välja ort och ämne. Underlaget skall vara sådant att de kan söka sig till utbildningar med erkänt god kvalitet. Jag vill återigen betona vad utskottet säger, nämligen att det är viktigt att den utlovade kvalitetsprincipen i resursfördelningssystemet föreläggs riksdagen nästa budgetår. Reservanterna befarar att högskolan nu kommer att betona kvantiteten på bekostnad av kvaliteten. Nej, jag tror inte att man är så dum att man gör det. För den egna överlevnaden på sikt gäller det ju för högskolorna att hålla kvalitetsfanan högt, för annars kommer inte studenterna. Signalvärdet beträffande kvaliteten, det gäller då både blivande studenter och arbetslivets avnämare, skall inte undervärderas. Utan en kvalitetskontroll och säkerställd kvalitet kommer inte heller det eftertraktade internationella samarbetet att utvecklas. Det samarbetet försiggår nämligen i dag i sträng internationell kvalitetskonkurrens. Det är också viktigt att följa upp att universitet och högskolor tar sitt ansvar när de nu själva avgör en utbildnings lokalisering. Detta innebär ett vidgat ansvar för den region som de verkar inom -- ett ansvar som innebär att universiteten ser de mindre, nya högskolorna som likvärdiga partner i fråga om grundutbildningarna och t.ex. uppmuntrar till rörlighet sinsemellan när det gäller lärare och studenter. Herr talman! Studentpengen kommer att innebära att högskolan måste vara rädd om sina studenter. Studenternas val och studieresultat kommer att påverka anslagen och därmed direkt högskolornas lönsamhet och möjligheter att utvecklas. Studenterna är en gående resurs som man måste ta hänsyn till och vars intresse och förtroende man måste vinna. Studenterna är måna om effektiva studier. De vet att varje termin extra kostar för den egna plånboken. Därmed är studentpengen effektivitetspådrivande på flera plan. På sikt, det visar demografiska siffror, kommer det att bli ont om studenter. Då blir det en kamp mellan högskolorna om studenterna, vilket naturligtvis än mer betonar hur viktigt det är att man vårdar och värnar samt lyssnar till studenterna. Herr talman! Jag skall så kommentera några reservationer. Jag tar dock inte upp frågan om kårobligatoriets avskaffande, för den frågan kommer Tuve Skånberg senare att ta upp här. Först gäller det läkarutbildningen i Umeå. Flera motionärer har framfört att de önskar en utökning. Ett enigt socialutskott har tillstyrkt. Men en majoritet av oss i utbildningsutskottet tillstyrker inte. Skälet till vår mera avvaktande hållning är för det första att det, om Umeå universitet prioriterar 50 utbildningsplatser för läkare, blir möjligt att man själv gör omfördelningen. För det andra -- och det är nog det viktigaste skälet -- vill vi invänta en aviserad långtidsprognos beträffande framtidens läkarbehov. Det är nämligen så att spåren från tandläkarutbildningen förskräcker, vilken snabbt och kanske oöverlagt utökades förra gången. Nu måste den utbildningen dras ner, eftersom behovet av tandläkare minskar enligt bl.a. Reservationen om den parallella lärarutbildningen upplevs som en gammal seg skivbekant. Socialdemokraterna kan tänka sig en sneddning in i lärarutbildningen för akademiker. Riksdagen har tidigare beslutat om 40 poängs praktisk-pedagogisk tilläggsutbildning för personer med andra akademiska meriter. Såvitt jag förstår är vi överens om det viktigaste, nämligen att det är bra och utvecklande för skolan att ha lärare med olika bakgrund och yrkeserfarenheter och i olika åldrar. Vidare är det bra att man skall kunna bli lärare på otraditionella vägar. Utbildningarna finns. De är alltså i gång. På vissa håll är de mycket uppskattade, på andra mindre uppskattade. Om utbildningarna på sikt inte uppskattas av studenter eller framtida arbetsgivare kan vi vara säkra på att de försvinner -- det borgar studentpengen för! Reservation 15 handlar om en jämnare social rekrytering. Målet för hela högskolepolitiken är att landets begåvningar tas till vara, oavsett social situation. Faktum är att trots allt vackert tal under 70 och80-talen har den sociala snedrekryteringen snarare förstärkts. En utredare arbetar med dessa frågor, och hans rapport kommer i sommar. Den skall handla om hur vi kan komma till rätta med den här sneda rekryteringen. I detta sammanhang gör reservationen varken till eller från. Herr talman! Sedan några ord om jämställdheten inom högskolan. Riksdagen har tidigare satt upp ett mål för hur jämställdheten skall utvecklas. Det är bara att konstatera att vägen till det målet är mycket lång. Till högskolans grundutbildningar söker fler kvinnor än män. Men färre kvinnor än män kommer in och långt färre kvinnor går vidare till de längre utbildningarna -- trots att kvinnor från alla gymnasielinjer, inkl. de naturvetenskapliga och tekniska linjerna, har bättre betyg än männen. Hur går detta ihop? Herr talman! Det finns också en gemensam politisk medvetenhet om att ett samhälle behöver både män och kvinnor som ägnar sig åt kvalificerade längre studier. Hur kan vi medverka till att denna politiska medvetenhet sprids och görs till en viktig angelägenhet för högskolorna själva? Det finns nu förutsättningar. Hjälpmedlen är den nya högskolelagen och högskoleförordningen. I dessa betonas högskolornas ansvar för jämställdheten inom högskolorna och likställs med deras ansvar för internationaliseringen. Jag är dessutom övertygad om att just jämställdhetens utveckling kommer att visa sig vara en bra indikator på kvalitet och kommer att kunna premieras i ett nytt kvalitetssystem. Jämställdheten är självklart en fråga om rättvisa mellan könen, men också en viktig fråga om kvalitet i utbildningarna och om nationalekonomi. När vi i dag behandlar ett nytt system för resurser, så glöm inte att vi i framtiden kommer att få ont om studenter. Varje högskola måste anstränga sig för att locka till sig och behålla de begåvade flickorna. Annars blir det inte möjligt att nå de mål som har satts upp. Det, herr talman, kommer att bli den stora möjligheten och den stora utmaningen för högskolorna i framtiden. Den högskola som anstränger sig att lyhört lyssna även på kvinnorna kommer inte att förgås, utan att utvecklas. Till allra sist, herr talman. Den större frihet som de senare åren getts till högskolorna är inte en gång för alla given. Den kan dras in och den kan utökas. Högskolorna är ett verktyg i samhällets tjänst och en del av samhällets infrastruktur. De finansieras i huvudsak av skattebetalarna, vilket innebär att i friheten måste finnas en lyhördhet för samhället och för skattebetalarna. Insikten måste finnas att medborgarna har berättigade krav på insyn och berättigade krav på information om hur skattepengarna används. Högskolorna får inte bli isolerade öar i samhället, utan de måste alltid interagera med andra utbildningar, kulturinstitutioner och delar av samhället. Som liberal ställer jag helhjärtat upp på den utökade friheten för högskolorna. Men som liberal vet jag också att frihetens gränser ständigt måste debatteras. Det finns för samhället oundgängliga kunskaper, som inte fångas i en doktorsavhandling, men som ändå förtjänar respekt.

Herr talman! Det var ett intressant anförande som Margitta Edgren höll. Särskilt gällde det hennes vidareanalys av mitt påstående om bombflottan. Man behöver inte bomba sönder saker, man kan bomba andra företeelser. Jag tror att det är stor risk att man har valt fel taktik för att nå fram till sitt strategiska mål. Jag tror att man har litet bråttom. Ett område som jag tror kan lida men av det är jämställdhetsarbetet. Margitta Edgren var själv inne på att jämställdhetsarbetet är viktigt utifrån rekryteringsbehov framöver och att det måste utvecklas. Vi kommer inte runt det. Vi kommer att gå tillbaka som kulturnation om vi inte utvecklar jämställdhetsarbetet även inom högskolan. Det är två saker jag skulle vilja höra Margitta Edgrens funderingar kring. Om man driver effektivitetstänkandet, alltså poängproducerandet, alltför långt, menar jag att man löper en risk att genom bakdörren föra in ett linjesystem igen. Även om de är outtalade finns det rekommenderade studiegångar, därför att studenterna plockar poäng den vägen. Det är det ena. Det andra är att man fastnar i könstraditionella val i högskolan, därför att man vet att det klarar man av. För att komplicera bilden ytterligare torde väl också den ökade betoningen av traditionella universitetsideal och universitetskulturer, som man nu kan se i regeringens högskolepolitik, gynna män, eftersom dessa strukturer är byggda av män och för män. Därför gäller det att vara vaksam här. Jag säger inte att 60 och 70-talens högskolepolitik på något sätt var jämställdhetsfrämjande. Men vi måste ta vårt ansvar inom vårt område, inom utbildningspolitikens område, oavsett om det handlar om högskola, gymnasieskola eller grundskola, för att främja jämställdhetsresultaten. Till platsantalet. Det finns plats för 211 000 helårsstudenter, står det i betänkandet, inte 210 000. Är det detta som är luften i systemet? Hur stor del av det antal helårsstudenter vi kommer att ha nu till hösten på upp till 211 000 är luften i systemet? Det är dessa fakta jag skulle vilja ha fram för att man skall kunna fatta ytterligare beslut om kvalitetshöjande åtgärder och ökad dimensionering.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna. Björn Samuelson funderar över om jämställdheten kommer i kläm när effektiviteten skall öka. Det var huvudproblemet, eller hur? Jag har funderat väldigt mycket på det. Men det är inte någon självklarhet att de här två sakerna hänger ihop. För det första är de könstraditionella val som man har gjort hittills i högskolan en följd av underliggande skolors inskolning till kvinnoval eller flickval. Man kan, vilket man på många håll är i full gång med, redan från början försöka ändra på detta, genom att redan i förskolan eller på dagis ge flickor insikten: Detta är ett område som jag är bra på, som jag duger till och som det är roligt att jobba med, som t.ex. förskolorna i Israel jobbar. De vet att flickor och pojkar på något underligt sätt har olika uppfattning om geometriska figurer. Då använder man de geometriska figurerna i leken för att träna och minska den här skillnaden i uppfattningsförmåga. På så vis kommer också flickor in i att det här är någonting som är till för dem. Den insikten måste finnas med genom grundskolan, genom gymnasiet och hela tiden spädas på och förstärkas. Då minskar risken av att man i högskolan väljer könstraditionellt. Det var det första. Det tror jag nästan är den avgörande delen och en del som vi här inte har varit speciellt medvetna om. Men nu ökar medvetandet om att flickor och pojkar behandlas olika i skolan. Den andra delen är högskolans eget arbete. Som jag sade blir det ont om studenter framöver. Då är faktiskt inte högskolorna mindre begåvade än att de inser att det är viktigt att ta hand om de ''brighta'' flickorna, och inte bara bottenskrapa på alla pojkar och låta de mycket begåvade flickorna rinna dem genom fingrarna. Av tvång, vilja eller överlevnadsvillkor kommer man att ändra sitt innehåll, sina former, metoder och arbetssätt, så att man också attraherar flickorna och får dem att stanna kvar. För det tredje finns det en växande insikt om att kvaliteten i utbildningen kräver att både män och kvinnor aktivt deltar. Det är i brytpunkten mellan olika erfarenheter, uppfattningar, attityder och värderingar som kvalitet uppstår.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket intressant att föra den här dialogen, samtalet, med Margitta Edgren om jämställdhetsarbetet och vad vi kan göra inom utbildningens område. Det finns mycket att göra för tjejer och kvinnor i skolan på många olika områden. Jag håller med Margitta Edgren om detta. Det var någon som sade: Om tjejerna vore färgade skulle skolan och samhället åtalas i vissa fall. Jag tror också att det i vissa fall handlar om att frigöra oss killar och män i utbildningssystemet. Också vi är fjättrade vid systemet. Genom denna fjättring förhindrar vi en utveckling. Vi sitter som klossar i systemet. Det var därför som jag tog upp exemplen med det universitetsliknande gamla idealet. Det är inte säkert att det i alla fall, och i vart fall inte när det gäller jämställdhetsarbetet, gagnar en sådan utveckling jag och Margitta Edgren vill ha. Vi måste vara observanta. Vi kämpar nu på detta område, och vi vet att det är viktigt för landets utveckling framöver och hur viktigt det är för jämställdhetsarbetet. Men det är viktigt att vi också tittar på andra områden. När det gäller rekrytering av kvinnor till högre studier kan man få dem att komma tillbaka när de är litet äldre. Ett vårdnadsbidrag vore förödande för detta, Margitta

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera en del av Margitta Edgrens historiebeskrivning. Jag skall inte beröra någon stor del av den. Det kan vi kanske diskutera vid något annat tillfälle. Margitta Edgren sade att högre utbildning inte märks i lönekuvertet. Hon uttryckte sig inte riktigt på det sättet, men jag förstår att det var det hon menade. Utbildning lönar sig sämre. Utbildningsministern skriver också om dessa saker i propositionen. Det lönar sig för dåligt. Man får för dåligt betalt om man skaffar sig högre utbildning. Jag funderar litet över vad regeringen tänker ta för konsekvenser av detta. Tänker man gå in aktivt i och stödja SACO i förhandlingarna, eller vad betyder det egentligen i realiteten? När det gäller frågan om dimensioneringen har vi först påstått någonting. Då gick det inte. Det fanns inte lärare, och det fanns inte lokaler, när vi föreslog något. Men några månader senare finns det lärare och lokaler, och då kommer man med förslag. Jag undrar om sådana saker är bundna till vem som föreslår en dimensioneringsökning. Jag vet att resursfördelningssystemet kortsiktigt slår på så sätt att flera högskolor känner att de måste ta in flera hundra extra studenter bara för att behålla de pengar de tidigare har haft. Det kanske vore litet lättare för dem om de åtminstone fick en slant för det. Vi är inte motståndare till resursfördelningssystemet som princip. Vi anser snarare att det är bra, men vi tycker att det gick för fort. Jag undrar om Margitta Edgren inte känner någon oro inför den typ av signaler som har kommit från fältet. Det är där oron kommer ifrån. Man frågar sig: Klarar man vi distansutbildningen? Klarar vi de olika uppdrag vi kan tänkas ha om vi plötsligen får 10 miljoner mindre till en verksamhet? Klarar vi det? Kan det finnas oformligheter i systemet som man kanske kunde behöva slipa av litet grand och ändra litet grand på? Är det redan perfekt? Det är vad min fråga handlar om. Varför kan man inte tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp som följer upp detta? Och vad är parlamentarisk insyn för någonting? Är det att statssekreteraren ringer och berättar vad han tänker göra, eller vad är det? Av det Margitta Edgren sade drar jag slutsatsen att omsorgen om studenten sitter i studentpengen. Det var därför ni ändrade relationerna. Då är väl 50 %

Fru talman! Naturligtvis är inte kompetensen när det gäller dimensioneringen på något sätt bundet departementet eller regeringen. Av de 3 000 platser i utökning som nu anges i kompletteringspropositionen utgörs hälften av basår som riktas mot flickor. Det följer upp tidigare basårssatsningar som man har gjort år efter år. Det andra är i huvudsak platser som man skall använda för att uppmuntra t.ex. distansundervisning. Jag vill gärna kommentera det Berit Löfstedt sade om hastigheten. Socialdemokraterna är inte kritiska mot att vi ändrar systemet, men de är synnerligen kritiska mot hastigheten. Frågan är då: När är det rätt hastighet? Det är inte någon nyhet att ett nytt system skulle införas. Det har, trots vad Berit Löfstedt tidigare här har sagt, ändå utarbetats av en grupp människor med djup och ingående kunskap om högskolans verklighet. Förslaget har förankrats i gruppen och sedan i möten med alla rektorer. Det finns alltså ett ordentligt underlag till själva metoden. När det sedan gäller hastigheten har i varje fall jag fått signaler från högskolor och från universitet att just diskussionerna i samband med detta nya resursfördelningssystem har varit så hisnande nya och motiverande. Man har aldrig tidigare diskuterat detta inom institutioner, fakulteter och universitet. Enbart diskussionen om systemet har varit förlösande, och man har samarbetat som aldrig tidigare. Vi är också medvetna om, vilket utskottet också säger på s. 37 i betänkandet, att detta måste följas upp. Resursberedningen skall följa upp detta även i framtiden. Om så behövs skall korrigeringar föreslås. Utskottet anser att den uppföljningen bör ske i form av en parlamentarisk insyn. En parlamentarisk insyn kan ske på olika sätt. Men för mig betyder detta att utskottet i sin helhet upprepade gånger får besök av Resursberedningen och med Resursberedningen kan diskutera de eventuella korrigeringar som föreslås, vilka riksdagen sedan skall fatta beslut om.
Fru talman! Högskolorna har uppenbarligen uppfattat budgetdialogen, eller budgetprocessen, på litet olika sätt. Man kanske har upplevt det som hisnande nytt. Men jag har också hört omdömet parodiskt. Vi har nog mött diverse reaktioner, skulle jag kunna föreställa mig. De flesta högskolor hade inte den blekaste aning om vilket utfall detta system skulle få för dem. Jag tycker att det är bra att man har kommit fram till ett nytt system, men man kunde ha berett det litet ordentligare. Det finns saker som behöver slipas av eller möjligen fixas till om de skall bli bra. Utskottet är kanske inte riktigt rätt forum för att föra samtal med Resursberedningen. Jag vill fråga Margitta Edgren hur hon tror att läkarförsörjningen i Norrlands inland skall klaras av. Har det t.ex. någonting att göra med läkarutbildningen i Lund? Själv tror jag inte att de knappast alls hänger samman.
Fru talman! Det är klart att det kan finnas olika skolor när det gäller detta med hastigheten i införandet. En del vill absolut vara säkra till 100 %. De vill ha hängslen och livrem samtidigt och vara hundraprocentigt övertygade om att det är det perfekta. Det är ett sätt att arbeta, men det är faktiskt ganska trögt och långsamt. Detta är ett hyfsat system. Det kan finnas små eller större saker som behöver rättas till. Det finns också förutsättningar för att rätta till dem. Vitsen är faktiskt att man kan göra utvärderingen i samarbete med dem som kommer att vara inne i systemet. Därmed kan man också få en bättre uppföljning. När det gäller läkarförsörjningen i Norrlands inland har vi inte för all framtid hindrat doktorer att komma till Norrlands inland med det här beslutet. Vi säger att innan vi lägger på 50 läkartjänster i Umeå, som kanske skall tas någon annanstans, vill vi se hur det långsiktiga behovet av läkare ser ut. Det kan inte vara en underlig inställning. Spåren efter ökningen av tandläkarutbildningen förskräcker. Det är inte bra för en utbildning att ena budgetperioden få x platser fler för att nästa budgetperiod få backa för att det blev för många och få lägga ner platser. Det är inte bra för vårt anseende och för de personer och den personal som är ansvarig för en utbildning. När det sedan gäller förskollärare i Eskilstuna och Västerås är det faktiskt så att i december 1992 var 16 000 förskollärare arbetslösa. 8 000 var i utbildning i högskolan, och 10 000 var i utbildning i gymnasieskolan. Jag tror inte, Berit Löfstedt, att just Eskilstuna och Västerås kommer att sakna förskollärare. Jag tror att den förskollärare som är arbetslös väljer att flytta på sig till Eskilstuna eller Västerås hellre än att fortsätta att vara arbetslös. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi nu är överens om att den jättestora neddragningen med 25 % av de barn och ungdomspedagogiska utbildningarna till förskollärare genomförs. Jag är litet ledsen över att vi inte kan vara överens om hur den skall göras.